Fru talman! Kjell Nilsson var mycket nöjd redan på 70-talet. Han sade att det inte var någon fara med asbest. Jag var missnöjd. I början av 80-talet blev jag nöjd. Då genomfördes det som jag ville men som Kjell Nilsson tyckte var fel, nämligen förbud mot asbest. Då blev jag som sagt nöjd. Jag skulle också bli nöjd, Kjell Nilsson, om vi kunde få en bra arbetsmiljölag i dag som förhindrar förslitningsskador, belastningsskador och de dåliga arbetsorganisationerna. Så länge vi inte har fått det kommer inte jag att vara nöjd. Att socialdemokraterna är det får vara deras sak, och då får de acceptera den kritik som förs mot dem. Under alla år som vi har diskuterat här har Kjell Nilsson aldrig förfallit som han nu gör, nämligen i fråga om öst. I sak har det alltid varit så hela tiden, men nu säger Kjell Nilsson att jag skulle ha tagit lärdom österifrån. Det kanske hade varit bättre där i dag om de förslag som jag har framfört under loppens lopp här om utvidgad stoppningsrätt, förbud mot ackord och om att arbetarnas inflytande på alla planer skall öka hade genomförts. Men så var det inte, så har det inte varit och så är det inte än i dag. Det skulle vara oerhört bra både där och i Sverige. Det är inga problem med mig, Kjell Nilsson. Föredömena ligger inte där, de ligger i Sverige och hos den svenska arbetarrörelsen. Men här gäller ackord. Vad tycker Kjell Nilsson om ackord? Är det bra för arbetsmiljön eller inte? Skall vi vidta åtgärder mot dem eller inte? En utvidgad stoppningsrätt tycker LO är oerhört betydelsefull. Man vill att den utvidgas till att gälla även vid fara för sjukdom och inte bara som i dag vid fara för liv. Vad säger Kjell Nilsson om det? Står Kjell Nilsson på LOs och vänsterpartiets sida, eller står han på regeringens sida? Är Kjell Nilsson positiv eller negativ till LOs ståndpunkt? Hur var det nu med SAF och ramlagstiftningen? Kjell Nilsson och jag har varit verksamma i, få den kraft som krävs för att man skall kunna stå emot SAFs många lokala organisationer, när de nu väljer en ny stil och en ny linje? Skall vi ta tillfället i akt och införa en lagstiftning som stärker möjligheterna att få en bra arbetsmiljö? Kjell Nilsson väljer att inte förorda en sådan lagstiftning, och då kanske han försitter chansen att lagstiftningsvägen förbättra möjligheterna för arbetarna och deras fackföreningar, en chans som vi nu har och har haft i 21 år och så länge jag har varit med.
Fru talman! Det är verkligheten som har gjort att jag har den uppfattningen som jag har om hur moderaterna arbetar. Så har det varit i alla sammanhang där jag har arbetat ihop med moderater. Jag är glad om Mona Saint Cyr är ett föredöme bland moderaterna och om hon har arbetat på ett annorlunda sätt. Jag blir mycket glad om det förhåller sig så. Mona Saint Cyr sade att hon aldrig fick något betänkande från arbetsmiljökommissionens råd. Det kan inte jag rå för. Jag fick i alla fall ett vid rådets sista mötet hos statsrådet. När det gäller fondens arbete är det brukligt att man gör en utvärdering när man har bedrivit en viss verksamhet. Det är rätt svårt att utvärdera en verksamhet innan den praktiskt taget har börjat. Jag förutsätter att det blir en ordentlig utvärdering av hur det har gått med de pengar som man har satsat när verksamheten har varit i gång. Jag ber om ursäkt för att jag döpte om fru Branting till moderat. Det kunde möjligen bero på att moderaterna och folkpartiet numera liknar varandra så mycket. När det gäller sjukvården i företagshälsovården, är det ingen skillnad mot vad vi har uttalat i betänkandet. Sjukvården bör minska inom företagshälsovården. Vi anser att det vore rimligt, och det är därför som utskottet har lagt fram dessa förslag. Jag har inte tillräcklig utbildning för att kunna avgöra vad det är för skillnad mellan sjukvårdande behandling och sjukvård. Det överlåter jag åt Charlotte Branting att göra. Vi har sagt att de 500 milj.kr. får täckas i budgeten. Vi räknar med att rehabiliteringen skall kunna fortgå som tidigare och som vi föreslår i betänkandet. Jag delar uppfattningen att belastningsskadorna är ett bekymmer, Lars-Ove Hagberg. Det finns en hel del kvar att göra, och det kommer det alltid att finnas. Efter varje gång som man har löst ett problem i ett föränderligt samhälle, är det dags att ta itu med nästa problem, som då blir det största. Jag är övertygad om att belastningsskadorna i ett längre perspektiv -- och inte minst med stöd av den nya lagstiftning som skall antas i dag -- kommer att kunna minskas, så att situationen på våra arbetsplatser blir bättre. Det är ointressant vad jag personligen anser om ackord som lönesystem. Men de fackliga organisationerna i detta land bör ha en möjlighet att också vara med och ha åsikter om vilket lönesystem man skall ha. Jag delar arbetsmarknadsministerns uppfattning om stoppningsrätten. Det finns tillfälle till rådrum i de situationer då Lars-Ove Hagberg och vänsterpartiet kräver stoppningsplikt. Det finns inte någon anledning att tro att stoppningsrätten i det här sammanhanget skall utgöra en belastning. Beträffande SAF och arbetarskyddsstyrelsen får vi se hur resultatet blir. Än så länge har man inte tagit bort några ledamöter ur styrelserna. Jag är övertygad om att vårt folk ute i landet kommer att kunna bedriva ett fullgott arbetsmiljöarbete också i framtiden till gagn för de många människorna i samhället.

Fru talman! Jag tänkte börja med att försöka teckna en bakgrund till de utgångspunkter som vi i regeringen hade när vi lade fram den här propositionen. De bakomliggande orsakerna till den utveckling som har skett under 1980-talet när det gäller både sjuktalet och det stora antalet förtidspensioneringar kan till mycket stor del hänföras just till arbetslivet. Arbetsmiljökommissionen kom i sitt arbete fram till att det traditionella arbetsmiljöarbetet är otillräckligt för att åstadkomma nödvändiga förändringar i arbetsmiljön. Förnyelsen av arbetslivet och ett fortsatt mycket intensivt arbete för att komma till rätta med bristerna i arbetsmiljön i syfte att minska de risker och den ohälsa som drabbar enskilda arbetstagare måste vara kanske en av de allra viktigaste uppgifterna för politikerna, för företagen och för de fackliga organisationerna under 90-talet. Utvecklingen när det gäller arbetsskador, långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar måste vändas -- det är viktigt och det skall jag återkomma till -- med offensiva satsningar. Genom insikten om de kostnader som en dålig arbetsmiljö medför, har arbetsmiljöns betydelse också för produktivitet och konkurrenskraft blivit tydligare under de senaste åren. I dag handlar det inte längre om att endast uppfylla grundläggande krav på ett arbetsliv, där arbetet inte är riskfyllt eller ohälsosamt, utan nu handlar det om att sträva efter ''det goda arbetet'' för alla. Detta ställer allt högre krav på arbetslivspolitikens många olika medel, inte minst -- och det vill också jag, liksom många andra gjorde, understryka -- då det gäller att anpassa arbetsmiljön till kvinnornas förutsättningar och kanske också till ungdomarnas krav på arbete och goda arbetsvillkor. Framför allt kommer de stora skillnader som fortfarande finns mellan kvinnors och mäns villkor i arbetslivet att vara ett av de allra viktigaste inslagen under 90 På många sätt framstår arbetets innehåll och organisationen av arbetet som avgörande när det gäller att genomföra förbättringar av arbetsmiljön. Att långsiktigt förändra arbetslivet så, att de flesta får arbetsuppgifter som de själva uppfattar som meningsfulla och som de själva kan påverka är därför vad arbetsmiljöarbetet i framtiden måste inriktas på. Möjligheter att uppleva samhörighet med andra och att utveckla sin egen förmåga och yrkesskicklighet är viktiga. I ''det goda arbetet'' hör ansvar och befogenheter ihop. Ett arbete skall inte bara vara tryggt och säkert utan också innehållsrikt, utvecklande och självständigt. Det är klart att arbetskamrater och arbetsgemenskap är särskilt viktigt, när förändringarna och kravet på förnyelse av det egna arbetet är stora. En aktiv medverkan av den enskilda arbetstagaren och av den fackliga organisationen är en viktig förutsättning för att lyckas med förnyelse och förändring. Det gäller att stimulera kreativitet och arbetslust samt att skapa attityder och arbetssätt som tidigt lägger grunden för en god arbets och livssituation utanför arbetslivet. Uppslag till konkreta lösningar finns många gånger hos dem som själva är mest utsatta för riskerna. Arbetsmiljöfrågorna är i grunden inte endast tekniska och ekonomiska. Insikten om att tekniken i sig inte automatiskt ger en ökad produktivitet eller en bättre arbetsmiljö finns redan och måste nu också få fullt genomslag i arbetsmiljöarbetet på alla nivåer. Det behövs nya mer systematiska former för arbetsmiljöarbetet och en integrering av arbetsmiljöfrågorna med hela den övriga verksamheten i dess helhet. Uppgifter som att forma strategier och långsiktiga målsättningar för alla företag, där bl.a. tankar om ledarskap, arbetsledning och relationer mellan företagsledning och anställda är viktiga inslag i detta arbete. Arbetsgivaren skall ha huvudansvaret för arbetsmiljön inom den verksamhet han bedriver. En tydlig fördelning av detta ansvar ökar möjligheterna för arbetstagarna att aktivt medverka, samverka och att på lokal nivå finna nya former för arbetsmiljö och rehabiliteringsarbetet. Det är viktigt att företag och också förvaltningar inom den offentliga sektorn internt utvecklar styrmedel och incitament som skyndar på de förändringsprocesser som ligger bakom arbetet för att hitta fram till ''det goda arbetet''. Det är utvecklingen av de nya idéerna och impulserna till nytänkande som skall bidra till att förhindra en fortsatt utslagning från arbetsmarknaden under 90-talet, och arbetet med detta har redan satts i gång. Med stöd av t.ex. arbetslivsfonden, som jag återkommer till, har man startat en rad projekt för uppbyggnad av referensarbetsplatser samt utvecklings och försöksverksamhet som handlar både om arbetsorganisationen och om formerna för rehabilitering och arbetsanpassning. De goda exemplen samlas nu upp av fonden och sprids ut till arbetsplatserna, till stor nytta för många, det vill jag betona, både företag och fackliga organisationer. Det glapp som säkerligen fortfarande finns mellan kunskaperna om riskerna och behovet av konkreta åtgärder kommer genom arbetslivsfondens arbete att bli mindre och att leda fram till ytterligare steg mot den utveckling som vi alla i dag åtminstone i ord har sagt oss eftersträva. Det är mot denna bakgrund som vi i dag skall diskutera och som riksdagen skall fatta beslut med anledning av den proposition om arbetsmiljö och rehabiliteringsfrågorna som nu har framlagts. Det handlar, som också Kjell Nilsson underströk, om att ha en helhetssyn på de olika roller och det skiftande ansvar som samhället, näringslivet, de fackliga organisationerna och den enskilde arbetstagaren gemensamt har för att nå fram till det goda arbetet. Jag skulle vilja betona att man för att lyckas med detta måste på alla dessa nivåer ha en insikt om vilka villkor som styr produktionen och om marknadskrafternas sätt att fungera i arbetsmiljöfrågorna. Jag har gjort samma reflexion som jag noterade att Kjell Nilsson gjorde -- det kan möjligen bero på att vi tillhör samma parti -- nämligen att moderaterna icke har denna kunskap. Jag förutsatte, och jag gör det fortfarande, att man egentligen har den. Mona Saint Cyr understryker här den breda erfarenhet som hon själv har av arbetsmiljöverksamheten. Mot den bakgrunden framstår behandlingen av arbetsmiljöfrågorna -- inte bara i dag utan i politiken i stort -- som desto allvarligare. Min reflexion är att det handlar om en icke-politik och om ett icke-fackligt inflytande, om att vi som politiker skall lägga oss i så litet som det bara går. Jag tycker som politiker att det är cyniskt men också fegt att på detta sätt försöka undandra sig det ansvar som bl.a. alla vi här i kammaren har för denna utveckling. Jag noterar också att man inte drar sig för att försämra incitamenten när det gäller löntagarnas sociala trygghet. Därvidlag är man mer än villig att diskutera, men när det gäller att skapa incitament och förutsättningar i den andra änden, att medverka till att aktivt förändra arbetsmiljön och arbetsorganisationen, händer det inte lika mycket. Moderaterna väljer alltid att tala om byråkrati när vi talar om arbetsmiljöverksamhet. De framhåller att statistiken inte leder till de rätta slutsatserna. Man skriver t.ex. i sina motioner att vi i Sverige har den bästa arbetsmiljön och att vi då rimligen inte kan ha så mycket skador som statistiken visar. Man skriver att löntagarna ''mer eller mindre motiverat'' upplever hälsorisker. Man tar i sina motioner upp en diskussion om att kvinnor i Sverige dubbelarbetar mycket, både hemma och i arbetslivet, och att orsakerna till många av arbetsskadorna lika gärna kan vara hemarbetet som det som händer i arbetslivet. Jag skulle vilja peka på en bild som den hemska arbetslivsfonden gett oss. Den har gett ut en skrift med exempel på olika arbetsplatser som har fått bidrag från arbetslivsfonden. En av dem är Anneli, som jobbar på ABB i Ludvika. Hon beskriver sina arbetsuppgifter, som gällde tillverkning av elektrisk utrustning, på följande sätt. De första åren tillbringade hon på en avdelning där man monterade kabel. Varje dag upprepade hon samma rörelse 6 000 gånger. Det slet. Sedan flyttade hon över till blocktillverkningen och fick ett jobb med många tunga lyft. Efteråt räknade hon ut att hon hade lyft tre ton varje dag. Vad kan man dra för slutsats av detta, som dess värre inte är ett enstaka exempel? Jag skulle ha kunnat ägna hela anförandet åt sådana exempel. Den ena slutsatsen är att det måste gå att kombinera hemarbete och förvärvsarbete även för den som är kvinna. Spelar det egentligen någon roll varför den som är kvinna och har ansvaret för barn skadas mer i arbetslivet? Är det inte vår strävan att vårt arbetsliv skall vara så flexibelt att vi också i fortsättningen skall kunna ha kvar världens högsta förvärvsfrekvens bland kvinnor och att detta nu också måste sätta sin prägel på arbetslivet? Jag kan konstatera att det för detta behövs politik och fackliga organisationer samt en förändrad arbetsorganisation. Det behövs mer av direkt ansvar ute på företagen. Var finns insikten hos t.ex. moderaterna om att marknadskrafterna ensamma aldrig löser några arbetsmiljöproblem? Eller var finns insikten om att målet arbete åt alla är så viktigt också för arbetsmiljöfrågorna att hotet om arbetslöshet aldrig får riskera att bli ett argument för att inte förändra? Valfrihet är ju annars ett honnörsord. Jag skulle vilja fråga: Varför skulle de -- oftast kvinnor -- som har den lägsta lönen, den sämsta utbildningen och de sämsta arbetstiderna också välja att ha de sämsta arbetsmiljöerna och de flesta arbetsskadorna? Det är en ond cirkel som många i arbetslivet sitter i, och det måste till både politik och fackliga organisationer samt förhindrande av effekterna av många av marknadsekonomins drivkrafter för att man skall kunna bryta denna onda cirkel. Jag noterade att Carl Bildt avfärdat Volvos Uddevallafabrik med att den inte har något med industriell produktion att göra. Ett av de verkligt viktiga försöken att ändra arbetsorganisationen och samtidigt upprätthålla produktivitet och konkurrenskraft behöver allt stöd i världen också av oss politiker. I en intervju om varför det på moderaternas stämma inte fanns en enda motion om förnyelse av arbetslivet svarade Carl Bildt: Jag tror att det beror på att vi inte uppfattar dessa frågor som politiska. Det handlar framför allt om att få en hög investeringstakt i industrin. Nya fabriker är alltid bättre än gamla. Är det på det sättet? Är det alltså icke-politik och icke-fackligt inflytande som skall påverka arbetsmiljön? Jag tror att det behövs ett genomslag i hela samhället för att vi politiker, här i riksdagen lika väl som ute i andra beslutsprocesser, skall kunna få de förändringar som riksdagen i dag förhoppningsvis fattar beslut om att fungera fullt ut. Inte heller vi politiker får dra oss undan från att medverka i detta. Moderaternas Mona Saint Cyr säger här att moderaterna är lika intresserade som några andra av arbetsmiljöverksamheten. Jag tycker att det är nys. När det kommer till kritan har de inte några åtgärder att anvisa. Tvärtom vill de avskaffa en stor del av de åtgärder som vi har i dag och som vi snarare behöver förstärka. Jag menar att vi nu bara är i början på en mycket lång väg för att förändra arbetsmiljöverksamheten i vårt land, och det är bråttom. Det händer mycket. Insikten ökar. Antalet belastningsskador går nu, Lars-Ove Hagberg, äntligen ned, och det återstår att se om förändringarna och de nya insikterna kan få den utvecklingen att hålla i sig. Det är det absolut viktigaste som har hänt under 80-talet. Vi måste fortsätta att arbeta med lagar, ekonomiska styrmedel, starka fackliga organisationer och större insikt hos en del i näringslivet om sambandet mellan konkurrenskraft, produktivitet och arbetsmiljö. Också de ökade kraven från ungdomarna kommer att skynda på detta utvecklingsarbete. Vi behöver också politiska åtgärder, något som arbetslivsfonden och rehabiliteringsersättningen är exempel på. Bevare oss väl för moderat arbetsmiljöpolitik, som sätter sin tillit till de krafter som ingenstans i något land har visat sig ge en bättre arbetsmiljö för löntagarna än den som vi har i Sverige, även om vi ändå med våra ambitioner är missnöjda med och ytterligare vill förbättra den. Ju mindre politik och svagare fackliga organisationer ett land har, desto värre arbetsmiljö och desto sämre villkor, framför allt för kvinnorna. Jag tycker efter en genomgång både av motioner och av inläggen här i dag att vi har kommit långt, men jag ser också hur mycket längre vi måste nå innan vi ens med ett uns av självtillit kan betrakta oss som nöjda när det gäller förändring av arbetsmiljön. Jag kan också se att en moderat politik vore en katastrof för kampen för det goda arbetet. Jag tänker på en broschyr som jag fått i min hand och där moderaterna skrivit: Vi är inte politiker -- vi är moderater. Jag skulle vilja säga att jag är socialdemokrat och politiker och som sådan också beredd att ta ett ansvar både i riksdagen och när det gäller att ge de fackliga organisationerna vapen i händerna för att kunna förändra sin arbetsmiljö. Därmed är jag beredd att ta ett ansvar också för arbetsmiljön. Den nu framlagda propositionen är ett steg på den vägen, som måste följas av många flera, och så kommer också att bli fallet från en fortsatt socialdemokratisk regering.

Herr talman! Mona Sahlin behövde inte läsa upp de olika exemplen ur arbetslivsfondens beskrivningar av bidragstagare. Jag har själv fått den någonstans ifrån och har läst den. Där återgavs däremot inte ett exempel som jag hörde berättas om häromdagen. Det kunde vara intressant att få veta om det ligger i linje med de rekommendationer som Mona Sahlin har när det gäller fördelningen av de 15 miljarderna för att de skall komma till en så effektiv och gagnrik användning som möjligt. Man har i en kommun anställt ett trivselombud med hjälp av 2 milj.kr. från fonden. Är det detta som Mona Sahlin anser vara det fantastiskt goda arbetet och de arbetsmiljöinriktade åtgärderna? Det är bara ett exempel ur mängden. Mona Sahlin raljerar med våra tidigare efterlysningar av en uppdaterad statistik från det här området. Statistiken har förbättrats efter att vi har gjort många framstötar om bättre statistik. Det har betydelse att statistiken är aktuell för att snabbt kunna sätta in de rätta avhjälpande åtgärderna. Det är det som är avsikten med statistiken. Eller skall det enligt Mona Sahlins bedömningar vara ett självändamål? Jag tror inte att kvinnorna väljer den sämsta arbetsmiljön. Mona Sahlin åberopar att de har de allra sämsta förutsättningarna i alla sammanhang och råkar ut för arbetssjukdomar. Vi måste erinra oss att den mängd kvinnor som kom ut på arbetsmarknaden på 60-talet var lågutbildade kvinnor som tvingades ut på grund av regeringens skattepolitik när det inte längre gick att leva på, i det här fallet, mannens lön. Kvinnorna fick ta det som bjöds, och det är riktigt att det var dåliga arbeten. Kvinnorna har fått lida för det, och många av dem har blivit förtidspensionerade eller långtidssjukskrivna. Mona Sahlin får nog ta åt sig en del av skulden för det. En del av mina frågor blev inte besvarade av Kjell Nilsson. Jag skulle vilja veta av Mona Sahlin hur man kan göra bedömningen av vilka satsningar inom arbetsmiljöområdet som går utöver det som alldeles självklart krävs av arbetsgivaren. Exempelboken talar inte om det. För varje exempel ställer man sig frågan om det exemplet hör hemma i det ordinarie arbetsmiljöarbetet eller ej. Är det en extra satsning? Jag fick inte heller svar på frågan om annonseringen av de regionala fondcheferna som skulle tillsvidareanställas. Eftersom det inte är fråga om tillfälliga anställningar, innebär det att fonderna skall permanentas? Är de inte tidsbestämda till fem år?

Herr talman! Jag kan instämma i två tredjedelar av Mona Sahlins anförande, nämligen beskrivningen av miljön, problemen med kvinnorna, vilka befogenheter som skall finnas, aktiv medverkan, produktivitet osv. och även analysen av den förfärliga marknadsekonomin och behovet av starka fackföreningar. Så kommer vi till punkten medelsarsenalen. Då är det tvärstopp. Då talar man om de starka fackföreningarna. Jag tycker att det är intressant. Debatten kan faktiskt bara gynna de som är antipolitiker, om man från regeringens sida vill göra konfrontationer med moderaterna och belysa skillnader. Regeringen säger att man är för en stark arbetarskyddsstyrelse. Det vill inte moderaterna. Regeringen vill ha en arbetslivsfond. Moderaterna säger att sådant sköter företagen själva. Regeringen vill ha starka fackföreningar. Det vill inte moderaterna. Detta är inte särskilt konkret från regeringens sida. Det är inte precis de krav som står för att minska belastningsskadorna för dem som är drabbade av de dåliga miljöerna i dag. Vi har då exemplet med den unga kvinnan på ABB i Ludvika som monterade kablar i bilar. Efter en förflyttning till annan arbetsplats fick hon i stället lyfta sammanlagt 3 ton om dagen. Hur skall sådant ändras, om man inte ser till vad som styr? Hur skall fackföreningen just på det företaget kunna få maktmedel att förändra den unga kvinnans situation? Det är sådant som vi från vänsterpartiet har pekat på. Nog borde väl stoppningsrätten kunna vidgas, så att dessa idiotiska arbeten kan förändras? Fackföreningen måste få den förhandlingsposition som krävs här. Det hjälper inte med fagert tal. Det här är konkret. Fackföreningarna blir förtvivlade över sådana situationer. Detta är regeringens svaghet och egentligen dess svek. Det har skapats förhoppningar hos många arbetare att arbetsmiljön skall åtgärdas. Nu handlar det tydligen om flera steg. Kan Mona Sahlin berätta mera om varför en utvidgad stoppningsrätt har avvisats? Det vore intressant att få veta. Varför har maktfrågan för fackföreningen skjutits undan, dvs. när det gäller en utvidgning av samordningen mellan arbetsmiljölagen och medbestämmandelagen? Ge fackföreningen konkreta möjligheter att agera bättre i arbetsmiljöfrågor i dag. Varför har sådant skjutits undan i det här läget? För närmare tre år sedan ingavs förhoppningar om åtgärder. Det är detta som uppfattas som ett svek. Det första är bra, men vad kommer sedan i form av åtgärder?

Herr talman! Jag vill vända mig till Mona Saint Cyr och frågan om arbetslivsfonden. Jag tycker inte att man skall komma undan så lätt med att bara säga att pengarna skulle göra mer nytta om de stannade kvar i företagen. Vi kan väl gemensamt se tillbaka på 80-talet när vinsterna var höga och produktionen gick bra. Hur mycket hände på arbetsmiljöområdet och på de företag som Mona Saint Cyr är så övertygad om att om de bara fick tillbaka pengarna skulle det bli bättre? Jag tycker att det är ett ytterligare exempel på att man bara pratar utan att ha tänkt igenom vad man skall säga. Det handlar här om en omfördelning. Jag vet att det är ett förhatligt ord för moderaterna. Det är en omfördelning så att också de svaga företagen, de små företagen, som verkligen har stora behov av att förändra och bygga upp ny teknik också får stöd och hjälp via arbetslivsfonden. Det tycker jag är bra. Jag noterar att vi kvinnor tvingades och piskades ut i arbetslivet. Jag vet inte om Mona Saint Cyr försade sig. Men det lät som om det var jämställdhet för moderaterna att kunna leva på sin mans lön. Jag har alltid trott att det var jämställdhet att kunna vara ekonomiskt oberoende, oavsett vilket kön man har. Vidare har vi frågan om vilken kunskap jag har om bedömningen av vad som är extra satsningar. Jag liter helt och fullt på de parter som tillsammans sitter i fonderna runt om i regionerna. Jag har på mycket nära håll följt och efterforskat och lärt mig hur parterna hanterar frågorna. Jag vet att det är där kunskapen finns och att där finns befogenheterna att kunna gå in och agera. Lars-Ove Hagberg hävdar att det jag säger är bara fagert tal. Det är kul att han tycker att jag pratar tjusigt. Men det finns konkreta förslag. Om man bara anstränger sig alldeles litet kan man se de vapen som propositionen och förändringarna i lagen ger människorna. Både Lars-Ove Hagberg och jag lider av att se hur litet det är som har hänt under 80-talet när det gäller arbetsorganisationen. Det är möjligen en insikt som jag har men inte Lars Ove Hagberg, men man skall veta att lagar sällan förändrar verkligheten. Det är först när lagarna används, och med den tilltro som man har till de fackliga organisationerna och till de enskilda anställda, som man ser möjligheterna och förutsättningarna att också förändra arbetsorganisationen. Jag kan ju se vad som redan nu håller på att hända. Jag vill skynda på det, jag vill sparka en del i baken och jag vill hjälpa dem som har insikterna men inte befogenheten och resurserna. Om man ser propositionen, arbetslivsfonden och de uppdrag som vi har redovisat att vi skall fortsätta med, bl.a. det som Lars Ove Hagberg tog upp om översynen av de arbetsrättsliga frågorna, är det början på ett långt, tålmodigt och viktigt arbete. Charlotte Branting tar upp kvinnors situation. Det är riktigt att utjämningen av de sociala skillanderna mellan t.ex. kvinnor och män inte har stått i förgrunden under 80-talet. Vi kan se hur inflationspolitiken har bidragit till detta. Vi kan också se, det är därför vi nu förändrar så mycket av arbetsmiljöreglerna, att det inte har räckt att bara koncentrera sig på de synbart farliga arbetsplatserna, utan att man också måste koncentrera sig på det som är bakgrunden till arbetsorganisationen och till belastningsskadorna. Där vill jag fråga Charlotte Branting: Vad, och på vilket sätt, vill folkpartiet gå in och styra för att förebygga att inte också 90-talet ger samma bistra erfarenheter? På vilket sätt skall man som politiker gå in och understödja en annan utveckling av de ekonomiska villkoren i arbetslivet? Det vore intressant att veta om den skillnaden finns mellan fler av de borgerliga partierna här i riksdagen. Charlotte Branting frågar också när jag tänker acceptera att monopolen inom den offentliga sektorn försvinner. Jag är inte så naiv att jag tror att privat sjukvård eller privat barnomsorg löser jämställdhetsproblemen eller arbetsmiljöproblemen för kvinnorna. Det ligger icke på den nivån. Det finns mycket annat som jag skulle kunna vara kritisk mot när det gäller den offentliga sektorns sätt att hantera arbetsmiljöfrågorna och hur man ger de enskilda anställda de större befogenheter och det ansvar som leder fram till en annan arbetsmiljö.

Herr talman! Mona Sahlin, när jag talade om kvinnorna på 60-talet var det en anklagelse från min sida mot Mona Sahlin och hennes partifränder. Dessa kvinnor var inte förberedda för arbetslivet. Det är grymt att låta dem bli en förlorad generation, som vi sedan låter utgöra erfarenhetsmaterial för våra kommande och pågående arbetsmiljöinsatser. De tvingades ut, oavsett om de själva ville det eller inte. Det hade inte ett dyft med någon jämställdhets eller jämlikhetspolitik att göra. När vi talar om satsningar på arbetsmiljöområdet talar vi egentligen om olika nivåer, dvs. olika beslutsfunktioner på olika nivåer. Mona Sahlin vill lägga allt i politikernas händer och i det här fallet i arbetslivsfondens händer. Det stämmer inte riktigt med vad Mona Sahlin har sagt i en intervju som jag läste nyligen. Där uttryckte hon sig så här: Vi lägger vapen i händerna på dem ute i företagen. Vad menar Mona Sahlin med detta? Det måste ju vara så att man får hantera de pengar och de insatser man vill göra på arbetsmiljöområdet där man bäst känner till vad som behöver göras. Mona Sahlin förordar tydligen sedvanligt socialdemokratiskt överförmynderi i stället. Sedan vill jag återvända till detta med de 15 miljarderna och de metoder som skall utvecklas. De finns alltså inte i dag. Normalt sett brukar man gå andra vägen. När man skall sätta in så stora insatser som man gör här, brukar man gå andra vägen och ha klart för sig vad man skall göra och hur man skall utvärdera det man gör, dvs. man har metoderna klara för sig innan man sätter i gång ett projekt. Detta tycks inte vara fallet här, eftersom man har uttryckt sig som man har gjort i statskontorets rapport. Till sist, eftersom Mona Sahlin anser att jag är så dålig på arbetsmiljöfrågor, vill jag gärna få svar på frågan: Är jag då möjligen kvalificerad för att få ingå i den fortsatta rådsgruppen som inte tycks existera?
Herr talman! Utgångspunkten för den breda arbetsmiljön och de utredningar som kommer är att många människor, kanske över hälften, vantrivs på sina arbeten. Det är den totala utgångspunkten för hur arbetslivet egentligen är. Utifrån detta har vi i dag synbara problem. Vi har fysiska problem och vi har psykiska problem som är synbara. Det handlar om var man har sin position i arbetslivet. Det är frågan om makten och hur man egentligen får sina befogenheter, sitt inflytande i arbetsorganisationen och om man kan förverkliga sin utbildning. Detta skjuter regeringen vidare i en utredning. Det är ett långt och tålmodigt arbete, mycket långt och tålmodigt tydligen. Arbetsmiljökommissionen föreslog egentligen två saker som inte finns med. Det gäller samordningen mellan arbetsmiljölagen och medbestämmandelagen och differentierade arbetsgivaravgifter. Detta har regeringen inte med. Det handlar om de frågor där en part i dag säger: ''Nej, vi vill inte vara med i dessa statliga organisationer längre. Vi tänker vara en ordentlig part på marknaden. Detta gör regeringen inte någonting åt. Detta är ju barockt. Det är tålmodigt arbete som egentligen skulle behövas. Om man tittar framåt nu när de politiska krafter som vill vara en part stärker sig, borde konsekvensen för en regering som ställer sig bakom arbetarrörelsen vara att man nu måste stärka den andra parten på arbetsmarknaden, dvs. de arbetande och dess organisationer, den enskilde. Men det förekommer, det vill jag säga trots att jag har läst detta betänkande och denna proposition fram och tillbaka, inga sådana förslag. Däremot finns viljeyttringar i målsättningsparagraferna som redan finns och har funnits. Det är arbetarskyddsstyrelsen som skulle förverkliga detta. Det tycker jag är huvudproblemet med arbetsmiljödebatten i dag.

Herr talman! Får jag bara betona det litet anmärkningsvärda i att när man som central politiker sätter sin tillit till lokala parter, företag och fackliga organisationer och deras bedömningar och insikter i vad som behöver förändras på deras egna arbetsplatser, får man kritik för att man inte styr tillräckligt centralt. Här har jag, och många med mig, bl.a. centerpartiet, utgått från att arbetslivsfonden har handlat om att sätta till centrala resurser, skapa en snabb och så litet byråkratisk organisation som möjligt för att understödja verksamheten ute vid företagen. För detta har riksdagen skickat med ett antal förhållningspunkter, som man fattade beslut om här, över vad denna verksamhet skulle inrikta sig på. Det jag har följt har icke föranlett mig att reagera. Man fullföljer de riktlinjer för hur dessa resurser används som man har beslutat om här i riksdagen mycket bra. Sedan vill jag bara säga två saker till Mona Saint Cyr. Jag tror att kvinnorna var mycket väl förberedda för att träda ut i arbetslivet. Det beror på vad man menar med det ordet. Jag var själv inte så gammal på 60-talet, men jag har en mor som under många år kämpade och förberedde sig för att kunna komma ut i arbetslivet. Hon gjorde detta också i slutet av 60-talet. Det som vi har diskuterat här i kammaren i dag är att vi fortfarande efter tjugo år har ett arbetsliv som ännu icke har förberett sig tillräckligt mycket för att kvinnorna finns ute i arbetslivet.

Det är skönt att höra att ett borgerligt parti bryr sig så mycket om budgetunderskottet och att man oroar sig för det. Vi kommer att få summera hur mycket denna riksdag har spätt på budgetunderskottet när den beslutat om utgifter men icke velat besluta om inkomsterna. Det är bra att det finns ett borgerligt parti som bryr sig om detta och är beredd att ta sitt ansvar också i fortsättningen.
Herr talman! Jag talade tidigare om att kvinnorna var illa förberedda. Jag avsåg då den rent fysiska förberedelsen, eftersom det var i den situationen de råkade ut för de nämnda förslitningsskadorna. Jag vill i detta sammanhang också återkomma till något som Mona Sahlin sade i början av debatten om den bild arbetsskador och arbetssjukdomar uppvisar. Det är för det mesta en mycket komplex bild. I många sammanhang går det inte att säga att dessa skador renodlat beror på ett visst arbetsmoment. Man kan mycket väl ha dåliga förutsättningar redan från sin ungdom. Vi har i dag ofta talat om att elever inte blir tillräckligt väl fysiskt uppbyggda inom gymnastik och idrott och att de behöver mer av det ämnet för att klara de fysiska belastningar de råkar ut för i arbetslivet. De flesta är kanske inte idrottare. Men de som är det kommer lättare undan och klarar av svåra belastningssituationer. När vi diskuterar arbetsmiljöfrågor och arbetssjukdomar måste vi vara uppmärksamma på att man kan påverkas inom många olika områden där man är verksam. Det är självklart.

Herr talman!

Det är för oss moderater tämligen självklart att den instans som betalar ut ersättning vid sjukdom och skada också har ett stort ansvar för och intresse av, såväl av humanitära som ekonomiska skäl, att återföra den sjuke till ett så fullvärdigt liv som möjligt i samhälle och arbetsliv, helst utan sjukskrivning eller annan ersättning från kassan. Jag vet att vårt parti redan tidigare hade väckt liknande motioner, men denna lilla rekapitulation av historien avser en period som jag själv varit med om genom nära tolv års verksamhet i utskottet. Jag vet att Försäkringskasseförbundet var mycket intresserat av vår motion, men det dröjde länge innan intentionerna om en aktiv rehabilitering, från vårt och andra håll, utmynnade i den rehabiliteringsberedning som så småningom tillsattes och som främst ligger till grund för det betänkande som behandlas i dag. Det är positivt att vi äntligen har kommit så långt i detta arbete. Däremot hade vi nog alla i utskottet önskat att den proposition som regeringen haft alla dessa år på sig att planera och lägga fram, skulle ha varit av en mer fullödig kvalitet än den utskottet fick att behandla. Det är tyvärr en mycket dålig propotision som utskottet fått att behandla. Jag vill redan nu säga att det är tack vare utskottets utomordentligt skickliga personal och ledamöternas expertkunnande som vi kunnat sammaställa ett betänkande inom loppet av några veckor så att vi i dag kan ta ställning i ärendet. Jag vill också gärna säga till mina kolleger i utskottet från alla partier, att jag anser att vi alla strävat efter att nå ett så bra resultat som möjligt. Vi har faktiskt från alla håll varit beredda att diskutera oss fram till praktiska lösningar, och vi har på flera håll kunnat göra samskrivningar och undvika reservationer i denna mycket svåra materia. I de s.k. avslutande synpunkterna i betänkandet konstaterar ett enhälligt utskott att det funnits en rad brister i regeringens förslag. Principer för sjukpenningrätt har blandats samman med helt nya principer, delvis med anknytning till arbetsmarknadslagstiftningen, men principerna har inte klarlagts på ett tydligt sätt. Jag citerar ur utskottsbetänkandet: ''Bristerna är i vissa fall så väsentliga att utskottet övervägt om regeringen borde komplettera lagförslaget innan riksdagen tar ställning till det. För att man i första hand hos riksförsäkringsverket och försäkringskassorna redan nu skall kunna förbereda genomförandet av reformen och påbörja utbildningsinsatser m.m. föreslår utskottet emellertid att riksdagen godtar det framlagda förslaget med vissa ändringar och i övrigt begär att regeringen återkommer med kompletterande lagförslag som skall kunna träda i kraft när reformen genomförs den 1 januari 1992.'' Detta är en ganska svidande vidräkning med en dålig proposition. Utskottets begäran gäller t.ex. fortsatt möjlighet att dra in eller nedsätta sjukpenning eller förtidspension om den försäkrade vägrar underkasta sig medicinsk behandling eller rehabilitering. En annan viktig fråga gäller t.ex. hur man skall beräkna sjukpenning vid avbrott i rehabiliteringen. Regeringen har helt enkelt inte förmått komma med tillfredsställande förslag inom stora, viktiga lagkomplex. På andra punkter har utskottet helt enkelt ändrat regeringens förslag och på en punkt underkänt det. Det gäller det i högsta grad förvånande förslaget om en mer eller mindre regelmässig lagfäst förtidspensionering av människor efter ett års rehabiliteringsförsök. Detta framförs i en proposition som syftar till rehabilitering! Inte minst vi moderater har i en motion understrukit nödvändigheten av reglerna för sjukpenning under utbildning behöver stramas upp, och detta är utskottet också enigt om. I dag förekommer t.ex. att människor genomgår upp till fyra års högskoleutbildning med bibehållen sjukpenning, något som bl.a. riksrevisionsverket skarpt har kritiserat. Detta är naturligtvis inte rimligt i förhållande till villkoren för andra studerande. Vi vill inte ställa oss bakom någon schablonregel om förtidspensionering. Det skulle t.ex. försvåra för handikappade, vilka kanske behöver en längre tids rehabilitering, att återkomma till arbetslivet. All rehabilitering är kanske inte heller arbetslivsrehabilitering, utan kan vara fråga om medicinsk rehabilitering. Den är också viktig, även om den kanske tar litet längre tid än ett år. Över huvud taget är förhållandet mellan medicisk och arbetslivsinriktad rehabilitering mycket oklar i propositionen. En mycket viktig sak när det gäller kassornas rehabiliteringsarbete är att detta kommer att ske under så obyråkratiska former som möjligt och att det inte formaliseras i olika beredningsgrupper och liknande. Det bör vara ett direkt samarbete mellan tjänstemän vid olika myndigheter. Att utskottet har understrykt detta har åtminstone tills vidare lugnat på denna punkt, och jag har därför avstått från att avge en reservation. I ett särskilt yttrande från utskottets borgerliga ledamöter pekar vi på de djupa brister som vidlåder det föreliggande förslaget i och med att arbetsskadeförsäkringen inte kommer att förändras. Det måste vidtas genomgripande förändringar i denna lagstiftning som allmänt omvittnat hittills varit ett hinder för rehabilitering. Regeringens oförmåga att lägga fram ett förslag i denna fråga är att djupt beklaga efter alla dessa år av diskussioner och en allmän insikt i samhället om att försäkringen måste förändras. Det föreliggande förslaget om rehabilitering är haltande genom att denna fråga inte är löst. Jag vill fråga utskottets talesman, eftersom socialministern ännu inte är här, men jag tänker sedan låta frågan gå vidare till henne: Är ni klart medvetna om denna brist? Kan ni säga något om när regeringen kan ta mod till sig och komma med ett förslag rörande arbetsskadeförsäkringen? På en punkt har det genom motioner från flera partier skapats en majoritet i utskottet för oppositionspartiernas förslag om differentierade arbetsgivaravgifter, som delvis bygger på arbetsmiljökommissionens förslag om att arbetsgivaravgifterna skall användas som ett ekonomiskt styrmedel för bättre arbetsmiljöer. Detta är viktigt, inte minst för de mindre företagen. Vi har nu begärt ett förslag från regeringen i stället för att avvakta en eventuell utredning i denna fråga. Herr talman! Jag skall nu övergå till att något kommentera de olika reservationerna. I reservation 2, som yrkar bifall till, och som är gemensam för moderaterna, folkpartiet, centern och miljöpartiet, anser vi att det bör införas en kompletterande lagbestämmelse som anger att arbetsgivare med upp till 15 anställda har rätt att få rehabiliteringsutredning utförd av försäkringskassan om de så önskar. Det blir naturligtvis en ökad arbetsbörda, särskilt för små företag, att göra rehabiliteringsutredningar och ta ett ökat ansvar för rehabiliteringsfrågorna, och det bör undvikas att en särskild organisation måste byggas upp i småföretagen för detta ändamål. Denna reservation är baserad på en folkpartimotion. Eftersom vi hade ett förslag som gick åt samma håll har vi anslutit oss till den. I reservation 3 framhåller samma reservanter att vikten av den enskildes rätt till integritet och upprätthållandet av sekretessen kring den enskildes sjukdomsdiagnoser måste betonas. Vi anser därför att uppgifter om orsaker till sjukfrånvaro inte skall lämnas ut till arbetsgivaren utan den enskildes godkännande. Detta är en fråga som i praktiken inte torde röna några större bekymmer men som är viktig i sak. I reservation 4 framför vi moderater att det bör räcka att en rehabiliteringsutredning påbörjas efter åtta veckor. Även om det är viktigt att så tidigt som möjligt påbörja rehabilitering anser vi att fyraveckorsregeln är alltför schablonmässig. Det är inte alls ovanligt att t.o.m. banala sjukdomar och enklare operationer kräver sex, sju veckors sjukskrivning. Vi menar att den sjukskrivande läkaren i sitt första läkarintyg kan kryssa för i en ruta om ett rehabiliteringsbehov, där kassan behöver engagera sig, föreligger eller ej. I reservation 8 påtalar folkpartiet att det är viktigt att försäkringskassan i nära samarbete med företagen tar till vara den kompetens som finns på området, såväl i företagen som inom företagshälsovården. Likaså framhålls att mindre företag bör kunna samordna sina rehabiliteringsinsatser. Dessutom framhålls att en allsidig rehabilitering av den försäkrade måste väga tyngre än strävan att återföra honom till den tidigare arbetsplatsen. Jag yrkar bifall till den reservationen. Det är en miss att vi inte har varit med på den från början. I reservation 10 återkommer vi moderater med vårt förslag om en allmän, obligatorisk sjukvårdsförsäkring, med vars stöd kassorna får anledning att se till att de försäkrade i tid får behandling och att förebyggande åtgärder vidtas, eftersom kassorna också svarar för betalning av sjukvård, sjukpenning och förtidspension. Detta skulle underlätta en effektiv och samordnad rehabilitering. I reservation 11, som är en gemensam borgerlig reservation, varnas för överkompensation. Vi anser att det är rimligt att den försäkrade inte skall uppbära högre ersättning vid rehabilitering än vad vederbörande skulle ha haft om han/hon varit i arbete. Vi anser därför att ett avdragssystem i likhet med det som har införts inom sjukpenningförsäkringen bör införas och att regeringen skall återkomma med ett lagförslag som kan träda i kraft i samband med försäkringens införande den 1 januari 1992 i denna fråga också. I reservation 13, som också är gemensam borgerlig, framför vi att en fjärdedels förtidspension bör införas. Utskottet har visserligen en positiv skrivning om att regeringen noga bör följa utvecklingen i och med att en fjärdedels sjukskrivning upphör efter ett år, men det räcker inte. Förtidspensioneringen har endast graderna halv, två tredjedels och hel förtidspension. Detta får till följd att en person som de facto har tre fjärdedels arbetsförmåga tvingas förtidspensionera sig till hälften, vilket naturligtvis är till nackdel både för den enskilde och för samhällsekonomin. Det föreligger alltså en risk för ''överpensionering''. I reservation 14 framför m, fp, c och mp att förtidspensionering i det längsta bör undvikas när det gäller ungdomar som studerar. Vi begär från regeringen ett annat system för ersättning för dessa ungdomar. I reservation 16 begär utskottets borgerliga ledamöter, som vanligt och sedan länge, en förlängd samordningstid i arbetsskadeförsäkringen som en första åtgärd när det gäller att komma till rätta med en försäkring som slukar miljarder och åter miljarder. Samordningstiden bör förlängas från 90 dagar till 180 dagar. Det är ett sedan länge känt krav från oss. Vi anser att detta förslag bör träda i kraft fr.o.m. den 1 juli detta år. I reservation 18 begär utskottets m och fpledamöter återigen att en ny utredning om arbetsskadeförsäkringen tillsätts snarast. Utredningen bör bl.a. få i uppdrag att undersöka om försäkringsskyddet för dem som får en bestående nedsättning av sin arbetsförmåga som följd av en arbetsskada kan tillgodoses genom en obligatorisk ansvarighetsförsäkring, där parterna genom avtal närmare kan reglera hur försäkringen skall vara uppbyggd. I reservation 19 har vi moderater denna gång följt upp ett förslag från mp med vårt gamla krav på att AMF bör betala för det arbete som försäkringskassorna lägger ned på service till AMF försäkringen. Vi anser att detta är rimligt, och det innebär en uppföljning av ett förslag från den utredning där arbetsskadeförsäkringen diskuterades för några år sedan. I reservation 20, slutligen, kräver utskottets borgerliga ledamöter att arbetsskadebegreppet blir föremål för en skyndsam utredning. Det är inte rimligt att ca 90 % av alla anmälda arbetsskador godkänns ända upp i högsta instans, dvs. försäkringsöverdomstolen. Praxisändringar har ju medfört att nästan allting godkänns som arbetsskada, och detta är inte rimligt!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

Herr talman! Socialförsäkringssystemen syftar till att tillgodose medborgarnas behov av ekonomisk grundtrygghet vid sjukdom, rehabilitering, handikapp och ålderdom. Den ekonomiska omfattningen av systemen beräknas i år till 254 miljarder kronor, vilket innebär att dess andel av BNP är ungefär 20 %. Vi lägger med andra ord ner mycket stora summor på våra socialförsäkringssystem. Trots detta har de uppenbara brister som motverkar rehabilitering och möjligheterna till återgång till arbete. Folkpartiet liberalerna har i ett flertal år påpekat bristerna i våra socialförsäkringssystem, brister som socialdemokraterna har sagt sig vilja åtgärda, men som de i stället har byggt vidare på och därigenom skapat orimliga förhållanden mellan arbete och ersättningar från socialförsäkringen. Låt mig bara påminna om timsjukpenningen, som folkpartiet liberalerna hävdade skulle leda till orimliga förhållanden mellan arbete och sjukersättning. Trots våra varningar innan reformen infördes, tog regeringen ingen som helst notis om våra påpekanden. Resultatet blev också att många människor kunde bli överkompenserade medan andra inte fick sin rättmätiga sjukförsäkringsersättning. Inte minst är de ökade kostnaderna i systemen en broms för möjligheterna att tillgodose andra viktiga sociala mål i vårt samhälle. I dagens betänkande från socialförsäkringsutskottet tas ett angeläget tag i rehabiliteringsfrågorna. Att rehabilitera mäniskor för återgång till arbete innebär betydande ekonomiska vinster för samhället. Men det helt avgörande skälet till förändringar i systemet är den avsevärt förbättrade livssituationen för dem som genomgår en lyckosam rehabilitering. Dessa samhällsvinster går inte att värdera i pengar. Den enskilda människans förbättrade livsbetingelser skall ses som det helt avgörande skälet till de förslag som utskottet lägger fram. Folkpartiet liberalerna har år efter år hävdat att också socialförsäkringssystemen måste förändras för att tillgodose andra mycket angelägna mål i den svenska välfärden. Dagens ärende är ett i en lång räcka av förändringar som måste göras för att medlen också skall räcka till andra angelägna insatser, inte minst för dem som räknas till glömda Herr talman! När nu syftet med förändringarna är gott, är det med stort beklagande som folkpartiet liberalerna tvingas framföra skarp kritik mot det sätt på vilket regeringen har hanterat både detta ärende och andra åtgärder i socialförsäkringssystemen. I december varnade jag för det kaos som skulle infinna sig på försäkringskassorna när man ändrade sjukersättningshandläggningen två gånger under tio månader. I allt väsentligt har tyvärr dessa farhågor slagit in. Det är beklagligt att regeringen i förslaget till rehabilitering lämnat ett så undermåligt betänkande att enskilda människor riskerar att drabbas och handläggningen av rehabiliteringsärenden kommer att försvåras, på grund av oklarheter om vad regeringen i verkligheten menar med sina förslag. Herr talman! Utskottets handläggare har med stor skicklighet försökt att rätta till de allvarligaste bristerna. Men detta hindrar inte att utskottet i sin helhet, inkl. de socialdemokratiska ledamöterna, tvingas kritisera regeringens bristande intresse för att lägga fram förslag som går att verkställa. Låt mig återigen varna för denna slapphet i regeringens handläggning. Den luttrade försäkringskassepersonalen kommer att tvingas till många svåra eller felaktiga bedömningar på grund av de brister som regeringsförslaget innebär, trots att vi i utskottet har gjort så gott vi har kunnat. Förslaget till rehabilitering av anställda kommer att ställa utomordentligt stora krav på arbetsgivarna. De nya uppgifter som läggs på dem kommer att öppna vägar för insatser för en förbättrad arbetsmiljö, och sannolikt kommer många företag att se över även arbetsorganisation och andra rutiner. Snabbare upptäckt av dem som behöver rehabilitering samt utökade insatser kommer, som jag tidigare har framfört, att betyda såväl mänskliga som ekonomiska vinster som är avsevärda. Det är därför av yttersta vikt att alla anställda får samma trygghet och samma möjligheter till rehabilitering oavsett var de har sin anställning. Det är viktigt att även de allra minsta arbetsgivarna får möjlighet att leva upp till det ansvar som förslaget ger uttryck för. Folkpartiet liberalerna har därför föreslagit att företag med uppemot 15 anställda skall undantas från ansvaret för rehabiliteringsutredningen. Gränsen 15 anställda ligger också linje med vårt förslag till återförsäkring i sjuklöneförslaget, som riksdagen förhoppningsvis skall behandla senare i vår. Utskottsmajoriteten anför som skäl till att inte undanta de små arbetsgivarna att även de nu får större möjligheter att ansluta sig till företagshälsovården. Vi finner inte detta förslag tillräckligt för att tvinga även de allra minsta arbetsgivarna att ta ansvar för rehabiliteringsutredningen. Detta innebär inte att de skall undantas från kravet att medverka i rehabilitering av sina anställda. Men vill man ha en rehabiliteringslag som skall ge samma förutsättningar för alla anställda bör försäkringskassan ta över utredningen vid de minsta företagen. Vad är skälet till att ni inte vill inse de svårigheter som finns i de minsta företagen? Fru talman! Den enskildes integritet måste betonas vid rehabiliteringsutredningen. Vi finner det självklart att försäkringskassan inte skall lämna ut information om den enskilde utan att samtycke finns. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna. Vi vill också betona att försäkringskassan i rehabiliteringsarbetet bör ta till vara den kompetens som finns vid företagen. Beslutsfattandet måste decentraliseras så långt ut som möjligt. Man måste också stimulera mindre företag att samverka i rehabiliteringsarbetet. En självklarhet måste vara att en allsidig rehabilitering skall vara att föredra framför återgång till den tidigare arbetsplatsen. Riksdagen har för en tid sedan knäsatt principen att det skall vara mer lönsamt att arbeta än av olika skäl vara frånvarande från arbetet. Utskottsmajoritetens och regeringens förslag till rehabiliteringsersättning innebär i vissa fall att högre ersättning kan utgå än vid förvärvsarbete. Detta är oacceptabelt och rimmar inte med riksdagens tidigare beslut när det gäller sjukförsäkringen. Vi kräver därför att regeringen återkommer till riksdagen med förslag som ger möjlighet till en ''trappa'', som dels stimulerar rehabilitering, dels gör det lönsamt att återgå i arbete. Fru talman! Att rehabilitera en sjukskriven till återgång till arbete är en svår och ofta krävande insats. Det är därför av yttersta vikt att reglerna inte är utformade så, att de motverkar rehabilitering. Den 1 juli 1990 infördes fler nivåer i sjukpenningförsäkringen. Den som kunnat vara sjukskriven till en fjärdedel tvingas nu till förtidspension på halv eller tre fjärdedels tid. Det vore intressant att höra vad som ligger bakom socialministerns förslag i denna fråga. Enligt min uppfattning är det ett direkt hinder i rehabiliteringsarbetet. Fru talman! När ett handikappat barn fyller 16 år övergår vårdbidraget i regel till förtidspension och eventuell handikappersättning. Folkpartiet liberalerna har med skärpa hävdat att handikappade ungdomar som studerar inte får förtidspensioneras. Ingen möda får sparas när det gäller att pröva deras förutsättningar till arbete efter utbildning. Att pensionera dem innebär alltför ofta slutsteget i rehabiliteringskedjan. Detta kan inte accepteras. Det är därför ett av de viktigaste skälen till att folkpartiet liberalerna varje år kräver ytterligare insatser för att skapa förutsättningar till förvärvsarbete för unga handikappade. Fru talman! Ett mycket stort antal aktörer inom socialförsäkringens verksamhet är överens om att nuvarande arbetsskadeförsäkring är det främsta skälet till att människor inte kan rehabiliteras. Regeringen har ett flertal gånger, även i den proposition som vi behandlar i dag, uttryckt samma åsikt. Att regeringen även i denna fråga sprungit från en överenskommelse har väl slutat att intressera någon. Svikna överenskommelser börjar ju bli vardagsmat. Folkpartiet anser att en förlängning av samordningstiden mellan sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen från 90 till 180 dagar är en väsentlig åtgärd till dess arbetsskadeförsäkringen har reformerats. Vi kräver därför att regeringen skall återkomma med förslag, så att detta kan ske snarast. Låt mig också säga att arbetsskadeförsäkringen inte längre kommer att fungera när den som påpekats av många, i dag har en brist på 14 miljarder och 1995 kommer att ha en brist på 75 miljarder i arbetsskadefonden, om inget görs. Ingen ansvarig politiker kan väl acceptera detta. Tydligen är det så att regeringen inte kommer att vidta några som helst åtgärder. Vi är väl medvetna om att facken inte accepterar en förändrad arbetsskadeförsäkring. Men det är en aning magstarkt att i klartext markera att även SAF vill skjuta på en förändring. SAF har ju i mycket tydliga dokument från sin kongress redovisat sin åsikt, och fru talman, jag tvivlar faktiskt på vad som sägs i propositionen i denna fråga. Låt mig också för säkerhets skull -- för att ingen missuppfattning skall ske -- att folkpartiet liberalerna är mycket måna om att det skapas en obligatorisk ansvarsförsäkring, så att inte människor drabbas om olyckan skulle vara framme. En arbetsgivarförsäkring skall lagfästas och utformas så, att ytterligare incitament skapas för ökade insatser för en förbättrad arbetsmiljö. Vi beklagar verkligen att regeringen inte inser att arbetsskadeförsäkringen är nyckeln till en effektiv rehabilitering. Sker inga förändringar i den, kommer många som väntar på beslut i sitt arbetsskadeärende att avstå från rehabilitering till dess arbetsskadan är reglerad. Vad detta kostar samhället i pengar och den enskilda människan i personligt lidande bortser regeringen tydligen från. Fru talman! Med anledning av motion Sf49 vill folkpartiet liberalerna framhålla att kvinnornas höga sjuktal är så allvarligt att mycket stora ansträngningar måste göras för att komma till rätta med bristerna såväl i arbetslivet som i kvinnors dubbelarbete. Dessa problem måste tas på mycket större allvar. Kvinnors sjukfrånvaro måste noga kartläggas, och djupgående analyser av orsakerna måste göras. Fru talman! Låt mig som avslutning också framhålla att dagens beslut om snabbare och ökad rehabilitering inte får medföra att kroniskt sjuka och handikappade diskrimineras på arbetsmarknaden. De arbetsmarknadspolitiska åtgärder som i dag är avsatta för dem måste utökas, om de skall ge dessa grupper en förbättrad ställning på dagens arbetsmarknad. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 2 och 14.

Fru talman! Det har ofta de senaste åren när vi debatterat betänkanden från socialförsäkringsutskottet funnits anledning att tacka kanslipersonalen för ett gott arbete. Det har vi anledning att göra även denna gång. Regeringen har lyckats presentera ett lagförslag som inte på något sätt var fullgånget. Flera åtgärder måste till för att vi förhoppningsvis skall kunna se en bättre produkt träda i kraft den 1 januari 1992. Det kan finnas anledning att citera utskottets skrivning i de synpunkter som avslutar betänkandet. ''Utskottet har som framgått ovan funnit en rad brister i regeringens förslag, särskilt vad gäller ersättningssystemet. - - Bristerna är i vissa fall så väsentliga att utskottet övervägt om regeringen borde komplettera lagförslaget innan riksdagen tar ställning till det. För att man i första hand hos riksförsäkringsverket och försäkringskassorna redan nu skall kunna förbereda genomförandet av reformen och påbörja utbildningsinsatser m.m. föreslår utskottet emellertid att riksdagen godtar det framlagda förslaget med vissa ändringar och i övrigt begär att regeringen återkommer med kompletterande lagförslag som skall kunna träda i kraft när reformen genomförs den 1 januari 1992.'' -- Det är den lilla brasklapp som finns med och som jag verkligen instämmer i. Det är alltför många lagförslag som lämnat regeringen den senaste tiden som varit behäftade med grava fel. Vi i centern kan dock med våra reservationer acceptera delar av förslaget av det skälet att vi länge drivit kravet på rehabiliterande åtgärder och en ändrad arbetsskadeförsäkring och att vi anser det viktigt att ett första steg nu äntligen tas. Många rehabiliteringsprojekt har visat goda resultat ute i landet, och förhoppningen är att detta lagförslag skall bidra till att korta människors sjukskrivningsperioder och att en bättre arbetsmiljö skall åstadkomma bättre förutsättningar för att förhindra att arbetsskador uppstår. Införandet av sjuklön och arbetslivsfondens insatser bidrar också var för sig till detta. Redan den förändring av kompensationsnivån i sjukersättningen som trädde i kraft den 1 mars har visat på sjunkande sjuktal. Jag trodde inte att effekten skulle bli så dramatisk som den tydligen blev. Jag väntar med stor spänning på en analys av hela händelseförloppet. Detta har inneburit stora besparingar i sjukförsäkringssystemet, pengar som rimligen borde kunna gå tillbaka till rehabilitering. Centerpartiet har inte kunnat acceptera förslaget att försäkringskassorna skall spela rollen av spindeln i nätet. Det finns flera skäl till detta. FAS 90, försäkringskassans framtida datastöd, är en anledning. Vi anser att det redan i dag finns kanaler som borde utnyttjas för att finna och spåra sjuka där arbetsmiljön och behovet av rehabilitering väger tungt. Inte minst primärvården möter de flesta som söker läkarhjälp. Med en utveckling av primärvården kommer där också att finnas god kännedom om sjukdomsförhållanden och arbetsförhållanden. I Landstingsförbundet är ju alla partier ense om familjeläkarsystemet. Varför inte utnyttja den utvecklingen mer när rehabiliteringen skall byggas ut? Företagshälsovården känner redan i dag arbetsplatsernas miljö och de arbetsgivare som behöver stöd för att ta det ansvar som de bör ta för en god arbetsmiljö. Även företagshälsovården borde kunna utnyttjas i dessa sammanhang. Det är mycket populärt för närvarande att bygga upp nya organisationer för att på det sättet förhoppningsvis förbättra arbetsresultatet. Jag är inte helt övertydad om att detta alla gånger är lösningen. Varför inte ge redan befintliga organisationer den förstärkning de behöver för att klara de nya uppgifter som man kan lägga på dem? Där finns också den kompetens som i dag kanske saknas inom försäkringskassan. I vår reservation nr 1 utvecklar vi vårt synsätt. Detta är också grunden för vårt ifrågasättande av att FAS 90 genomförs. Men om man ger försäkringskassan uppdraget att vara spindeln i nätet i rehabiliteringen måste ett datasystem av FAS 90-typen troligtvis också finnas med för att samordna alla de instanser som då krävs för att nå effekt. Arbetsgivaren skall ha ett ansvar för en god arbetsmiljö det är helt klart. Vissa mindre arbetsgivare kan dock få problem att med små resurser klara detta. I så fall bör försäkringskassan ställa resurser till förfogande för att genomföra den delen. I propositionen har man helt glömt bort den medicinska rehabiliteringen, som är grunden i all annan rehabilitering. Vi anser att det finns all anledning att utnyttja primärvården och företagshälsovården i det sammanhållande arbetet. Integritetsproblemen blir synnerligen kännbara när så många instanser finns inblandade i det rehabiliterande arbetet. Utskottsskrivningen är något tvetydigt: dock avslutas den med att den enskilde måste lämna godkännande för att arbetsgivarna skall få del av sjukdomsdiagnosen. Som reservant litar jag dock inte helt på utskottets ställningstagande, så de inledande skrivningarna kan tolkas på ett annat sätt. Kvinnorna utgör en stor andel av den stora gruppen av arbetsskadade. Deras monotona arbete med många belastningssjukdomar som följd bör uppmärksammas speciellt i rehabiliteringssammanhang. Det krävs ökade möjligheter att påverka arbetsmiljön och arbetssituationen. Vi anser att man i det sammanhanget bör beakta även deras sociala situation. Ett stort antal sjukskrivningar beror många gånger på ett begynnande missbruksproblem. Detta gäller inte minst kvinnor, som döljer sitt missbruk under lång tid. Det föreligger stora svårigheter för arbetskamrater och arbetsgivare att komma till rätta med de problemen. Många frivilligorganisationer har goda kunskaper, som borde kunna tas till vara i dessa sammanhang. Vad som är viktigt är väl att alkoholens roll beaktas. Det är tyvärr inte alltid så i dag. Här krävs stora informationsinsatser till den personal som kommer att handlägga rehabiliteringsärenden. Det förekom alltför ofta innan kompensationsgraden sänktes i sjukförsäkringen en överkompensation inom sjukpenningersättningen. Vi i centerpartiet anser att den nya rehabiliteringsersättningen med 100 procentig kompensation inte får innebära att en överkompensation kommer till stånd. Det måste löna sig att arbeta även i dessa sammanhang annars kommer motivationen att fullfölja rehabiliteringen att utebli. I propositionen föreslås att rehabiliteringsersättning skall kunna utges fram till den månad man fyller 65 år. Vi i centern anser att denna åldersgräns är märklig. De flesta sjukskrivningar i den åldern är nog motiverade av utslitningssjukdomar. Motivet för att rehabiliteras för enstaka verksamma månader eller år i förvärvslivet har inte klarlagts ens i utskottsbetänkandet. Utskottet avstyrker vår motion i den frågan. I propositionen finns inga motiv för denna 65-årsgräns. Visserligen skall det övervägas när rehabilitering skall bestämmas, säger man, men det är enligt vår mening mer motiverat att sätta denna gräns till 60 år. En fjärdedels förtidspension kan i många fall innebära en fortgående kontakt med arbetslivet med möjlighet till återgång till detsamma utan alltför omständliga procedurer. Vi föreslår därför i en reservation att regeringen bör lägga fram ett sådant förslag. Både folkpartiets och moderaternas representanter har i tidigare inlägg också motiverat vår reservation. Att ungdomar förtidspensioneras på grund av ett handikapp under studietiden måste undvikas. Förtidspensioneringen har en tendens att permanentas, vilket är djupt olyckligt för denna grupp. Skälen för att finna ett annat system för ersättning till dessa ungdomar är därför starka. I en reservation ger vi regeringen i uppdrag att lägga fram ett förslag därom. Arbetshjälpmedlen har stor betydelse för att en arbetsplats skall kunna utnyttjas. Arbetslivsfondens medel bör kunna användas för detta ändamål, och det gäller även för egenföretagare. Ibland kan enkla åtgärder förhindra utslagning från arbetslivet. Därför måste alla vägar prövas för att tillgodose behovet av arbetshjälpmedel. Jag har i många sammanhang krävt att arbetsskadeförsäkringen skall reformeras. Det är orimligt stora summor pengar som på detta sätt går ut till grupper som kanske inte är de mest berättigade till denna extra dusör. Ibland kostar administrationen betydligt mer än vad själva ersättningen därefter uppgår till. Tyvärr har regeringen inte lyckats åstadkomma ett förslag som vi har kunnat ta ställning till i år. Det är bara att beklaga. År 1987 bifölls en motion från centerpartiet om en analys av arbetsskadeförsäkringen. Detta resulterade dock inte i något påtagligt. Arbetsmiljökommissionen tillsattes så att socialdemokraterna skulle klara debatten inför valet. Därefter har det förflutit tre år, men fortfarande har arbetsskadeförsäkringen samma utformning och utgör samma propp i rehabiliteringssystemet. De pengar som rinner ut genom detta system har kunnat brukas på ett för de flesta bättre sätt. I en reservation kräver vi från oppositionen att samordningstiden förlängs till 180 dagar. Det skulle medföra en förbättring av situationen. Vi förväntar oss att man snabbt återkommer med förslag vad gäller arbetsskadeförsäkringen i övrigt. Vi anser att arbetsskadebegreppet måste omprövas. Det är inte rimligt att närmare 90 % av alla arbetsskadeanmälningar nu godkänns som arbetsskada. Vi anser därför att det finns all anledning att ompröva denna försäkring vad avser arbetsskadebegreppet. Jag vet att denna försäkring är närmast helig för socialdemokraterna. Men den har spelat ut sin roll både när det gäller att spåra dålig arbetsmiljö och att ge en aktiv rehabilitering. Därför finns det skäl att ompröva den. Fru talman! Jag yrkar bifall till vår reservation 1 och till reservationerna 3 och 16. Centern ställer sig givetvis bakom alla reservationer som vi i övrigt fogat till betänkandet.

Fru talman! I takt med att samhällets kostnader för sjukdom och ohälsa har stigit har också kritiken mot vårt socialförsäkringssystem ökat. De ohälsosamma arbetsmiljöerna har inte utsatts för samma hårdhänta behandling och debatt som vår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring. Ändå är det helt klarlagt att en stor del av vår ohälsa och långtidssjukskrivningar beror på arbetets art, organisationen och/eller arbetsförhållandena i övrigt. Därför har vi väntat länge på förslag från regeringen om åtgärder som riktar sig mot de dåliga arbetsmiljöerna, och vi har väntat på förslag vilkas genomförande skulle minimera utslagningen från arbetslivet. 1985, lade fram sitt betänkande 1988. Regeringen har alltså tagit god tid på sig att komma med förslag till åtgärder. Detta gjorde givetvis att förväntningarna på det kommande förslaget var ganska stora. Så kom då regeringens proposition i slutet av mars i år. En så sent framlagd proposition medför i stort sett en månads aktivt utskottsarbete, om riksdagen skall hinna fatta beslut innevarande riksmöte. I vanliga fall och med mindre förslag är det kanske inte orimligt med bara en månads arbetstid, men den här gången har det varit alldeles för kort tid med hänsyn till de stora förändringar som förslaget faktiskt innehåller. Jag vet att det är fler än jag som hade önskat tid för hearings med berörda instanser i det här ärendet. Jag tror också det hade varit bra om vi hade fått mer tid så att de berörda fått klart för sig vilka förändringar och framför allt ökade krav som regeringsförslaget kommer att medföra. Jag tycker inte att det räcker med att hänvisa till att rehabiliteringsberedningens betänkande funnits tillgängligt i många år. Utredningens förslag skiljer sig faktiskt på flera väsentliga punkter från propositionens förslag. Jag fruktar att många i början på nästa år blir överraskade när de upptäcker att den här lagen har trätt i kraft och ser vad den innebär för dem. Den här sortens ärenden är inte av den karaktären att man lyckas intressera massmedia för dem och den vägen kan få hjälp att sprida innehållet i förslaget samt därmed få till stånd en debatt. Det var tidsbristen. Därtill kommer att regeringens förslag hade stora brister. Jag tror, fru talman, att det tillhör det ovanliga att ett enigt utskott skriver att propositionens förslag hade så stora brister att man -- om man fick göra vad man ville -- hade skickat tillbaka förslaget till regeringen och sagt: Se över förslaget en gång till innan ni lägger det på riksdagens bord! Att vi i utskottet trots allt behandlade förslaget berodde på -- det var vi också överens om -- att det var nödvändigt att få ett beslut så att förberedelsearbetet ute på fältet kunde börja. Att det över huvud taget blev möjligt för utskottet att lägga fram ett betänkande med förslag till riksdagen är till största delen, som också föregående talare sade, vårt utskotts tjänstekvinnors förtjänst. Äras den som äras bör. Utskottet har kompletterat och förbättrat innehållet i regeringsförslaget på flera punkter. Vänsterpartiet har fått gehör för många av sina krav. Jag tycker det är bra och riktigt att utskottet slår fast att en anställd som blir föremål för rehabiliteringsutredning har rätt att bli både företrädd och biträdd av facket om han eller hon känner att det stödet behövs. Det kan faktiskt uppstå situationer när man som anställd på förhand vet att man har en annan uppfattning i ärendet än vad arbetsgivaren har. Då är det inte alltid så lätt att ensam klara debatten med arbetsgivaren och försäkringskassan om synen på vad man skall göra i framtiden. Då kan det vara skönt att känna att man har möjlighet att få stöd av facket. Vi har också fått gehör för vårt krav att rehabiliteringsersättning måste kunna utgå längre tid än det år som regeringen usprungligen ville sätta som gräns. Det finns ett otal anledningar till att en rehabilitering måste få ta längre tid. Vi pekade i vår motion på det faktum att det har visat sig att människor som behöver omskolas av hälsoskäl många gånger har brister i sin basutbildning. En förutsättning för en lyckad rehabilitering -- man kanske inte bara behöver byta arbetsuppgifter, utan man kanske måste ge sig in på ett helt annat arbetsområde -- är då många gånger att man får komplettera sina baskunskaper. Utskottet har, precis som mitt parti, en annan uppfattning än den som regeringen ger uttryck för i propositionen i fråga om sjukskrivningstidens längd. Regeringen har angivit att regel bör vara att sjukpenningen efter ett år skall övergå till sjukbidrag eller sjukpension. Ett enigt utskott konstaterar att det i dag inte finns någon tidsgräns för hur länge sjukpenning skall utgå. Regeringens skrivning bör därför uppfattas som en erinran om en intensifierad bevakning av de långvariga sjukfallen, och jag tycker att det är bra att skrivningen skall uppfattas på så sätt. Jag tror också att det är nödvändigt att precisera vad som är arbetsgivarnas resp. försäkringskassans ansvar. Detta har också utskottet gjort i sitt betänkande. Propositionen var mycket otydlig på den punkten. Visserligen kan man, som folkpartiet gör, föra ett resonemang om att det är svårt för de mindre arbetsgivarna -- folkpartiet sätter gränsen vid 15 anställda -- att klara av ansvaret. Jag hade själv samma tankar när jag läste regeringens förslag. Jag frågade mig hur det skulle gå för de mindre arbetsgivarna, framför allt i samband med att människor skall omplaceras. På en liten arbetsplats har man naturligtvis inte samma möjlighet att ta fram andra arbetsuppgifter när någon behöver byta arbete. Men nu gäller det alltså inte den delen av rehabiliteringen -- detta får komma i ett senare skede -- utan nu gäller det bara själva utredningen. Jag tror då att det är mycket viktigt att man inte har dessa gränser och talar om att arbetsgivare med ett visst antal anställda skall slippa detta ansvar. Var vi än sätter den gränsen -- om vi sätter den vid arbetsgivare med 5, 10 eller 25 anställda -- uppstår nya orättvisor. Då kommer givetvis den arbetsgivare som bara har en anställd utöver det fastlagda antalet att säga att det är en väldigt stor orättvisa, eftersom hans företag inte har så mycket bättre resurser bara på grund av att man har en mer anställd. Det är därför bra att vi har klarlagt att detta gäller alla arbetsgivare. Förslaget om att arbetsgivarna skall få ett ökat ansvar för att återställa människors arbetsförmåga när dåliga arbetsmiljöer har gjort oss sjuka är som vi ser det både riktigt och vällovligt. Men trots allt det positiva i förslaget, finns det ändå som vi ser det en ganska stor risk att det i ett avseende slår fel, nämligen vad gäller möjligheterna för människor med handikapp och kroniska sjukdomar att komma in på arbetsmarknaden. Människor med funktionshinder av något slag har alltid haft högre arbetslöshet än vi andra, även i högkonjunkturer. Man kan se på AMS siffror från december 1990. Av 350 000 arbetssökande -- vilket ofta också är ett mått på arbetslösheten -- hade 30 000 arbetssökande ett funktionshinder. I de siffror som handikapputredningen presenterade nyligen hade Det innebär alltså att endast 38 % av människor med handikapp finns ute på arbetsmarknaden, medan för befolkningen i övrig denna siffra är 80 %. Skillnaderna är alltså redan i dag så stora.

Det måste vara svårare att få ett arbete hos en arbetsgivare om det från början syns på en att man har vissa funktionshinder. Vi har inte funnit att detta skulle vara skäl för att inte ge arbetsgivarna ansvar för rehabiliteringen, men man måste samtidigt kunna garantera att förslaget inte ger upphov till de risker som jag här har pekat på för människor med handikapp. Vi menar att detta går att motverka genom att man använder en lagstiftning som vi redan har i dag, nämligen främjandelagen. Detta är en lag som existerar men som inte används. Att den inte används beror på att det saknas faktiska möjligheter att tillämpa lagen. Om arbetsmarknadsmyndigheterna -- om det nu är dessa som skall ha ansvaret -- skall kunna tillämpa lagen måste man ha tillämpningsföreskrifter och sanktionsmöjligheter. Detta finns inte i dag. AMS måste dessutom givetvis få resurser för arbetet. Vi menar att detta är den enda möjligheten att garantera att förslaget om aktiv rehabilitering inte slår mot redan utsatta. Visst är det bra att utskottet skriver att man förutsätter att effekterna för handikappade skall belysas i uppföljningen av förslaget -- detta är faktiskt den enda gång utskottet i betänkandet nämner dessa problem; regeringen nämner dem inte alls i sin proposition. Fru talman! Detta är som sagt bra, men det är enligt vår mening inte tillräckligt. Jag yrkar därför bifall till reservation 6 till betänkandet. I övrigt står vi bakom utskottets hemställan.

Fru talman! Ragnhild Pohanka, ledamot i socialförsäkringsutskottet, ligger i dag sjuk hemma i sängen i Borlänge, och jag ersätter henne därför. Det är en svårgenomtränglig proposition som regeringen har lagt fram, och utskottet har lagt ned mycket möda på sin behandling av den. Tack vare detta har ett relativt lättläst betänkande kommit till stånd. Människan svarar med sjukdom då hon blir alltför pressad. Jag hoppas att de signalerna går fram till arbetsgivarna. Jag hoppas också att handikapputredningen, vars delbetänkande kommer att presenteras i denna vecka, kommer att påverka rehabiliteringen. Det är ändå tacksamt att regeringen har lagt fram ett förslag till en förändring, eftersom det innebär problem om många mår dåligt ute i arbetslivet. Människan är verkligen inte en maskin som man kan justera, inte ens med pengar, och stressen kan inte alltid kompenseras. Miljöpartiet nöjer sig här med att yrka bifall till reservation 3 om den enskildes integritet, reservation 5 om kvinnornas situation, reservation 14 om förtidspensionering av ungdomar och slutligen reservation 21 om fosterskador. Vi anser att dessa reservationer är särskilt viktiga men ställer oss givetvis bakom alla de andra reservationer som vi har fogat till betänkandet.

Fru talman! Även om 21 reservationer har fogats till detta betänkande vågar jag påstå att utskottet ändå är ganska enigt. Jag skall så småningom återkomma till de skillnader som trots allt finns, men jag skall först säga några ord rent allmänt. Utslagningen på arbetsmarknaden är ett stort problem, det är vi överens om, och det har också sagts tidigare i debatten. Antalet anmälda arbetsskador är alldeles för stort, antalet förtidspensioneringar likadant. Det s.k. ohälsotalet har haft en otillfredsställande utveckling under senare år. Detta styrs av en rad faktorer, inte minst spelar arbetsmiljön en stor roll. Den här utvecklingen frestar naturligtvis på samhällsekonomin -- det är självklart -- men det verkligt tragiska är förstås att det bakom siffror och statistik döljer sig enskilda människoöden: kvinnor och män som lider och far illa på sina arbetsplatser, som har värk, som tvingas gå hemma under långa tider och känner sig isolerade, som längtar efter att få arbeta igen. Det finns många som får sina liv förstörda på grund av dålig arbetsmiljö, och denna utveckling måste motarbetas med all kraft. Utgångspunkten måste självfallet vara att var och en skall kunna gå till sitt arbete utan att behöva känna oro för liv och hälsa. Det är därför mycket tillfredsställande att vi nu har fått förslag till förnyelse av arbetslivet och åtgärder mot de dåliga arbetsmiljöerna. Det viktigaste måste ju vara att söka alla medel för att förhindra att människor blir skadade och sjuka på grund av dålig arbetsmiljö. Vi måste, som arbetsmarknadsministern sade, skapa det goda arbetet. I och med den proposition som tidigare i dag har diskuterats i kammaren har vi, enligt min mening, kommit en bra bit på vägen mot det målet. Jag tror att vi framöver kommer att få färre arbetsskador och arbetssjukdomar, men naturligtvis kommer vi också i framtiden att få uppleva att människor slås ut. Det är bara att erkänna att vi hittills har varit ganska dåliga på att ta om hand och rehabilitera människor som av olika orsaker inte klarat av att arbeta längre. Ansvarsfrågan har varit oklar, den skadade eller sjuke har fått vandra mellan många olika aktörer och också varit hänvisad till olika ersättningssystem, samordningsansvaret har varit oklart, osv. Med den proposition vi nu diskuterar -- och med de kompletteringar som gjorts under utskottsbehandlingen -- kommer vi enligt min uppfattning att få ett bra system för rehabilitering. Så vill jag nämna några av de skillnader som ändå finns. Det slås i betänkandet fast att det är arbetsgivaren som skall ha ansvar för att den anställdes rehabiliteringsbehov klarläggs och för att erforderliga rehabiliteringsåtgärder vidtas. Det är bra att det klart slås fast att det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för att rehabiliteringen kommer till stånd. Behovet av rehabiliteringsåtgärder hänger så intimt samman med arbetsmiljön och arbetsorganisationen att den här lösningen är den enda rimliga. I ett antal motioner och även i ett par reservationer yrkas på en annan ansvarsfördelning. Dels sägs det att primärvården skall ha huvudansvaret, dels uttrycks det oro för att speciellt små företag skulle kunna ha svårt att praktiskt klara den här uppgiften. Jag har viss förståelse för den osäkerhet som man kan känna för hur nya företag med mycket få anställda kan leva upp till det här nya ansvaret. Enligt utskottsmajoritetens mening vore det dock fel att göra en uppdelning i graden av ansvar beroende på företagens storlek. Vi säger däremot inte att arbetsgivaren nödvändigtvis behöver göra rehabiliteringsutredningen själv. I praktiken torde det bli ganska vanligt att företagshälsovården hjälper till. Det kan också förekomma att arbetsgivaren inte kan göra utredningen själv av skäl som han inte råder över. Då skall försäkringskassan ta över. Om en arbetsgivare inte skulle göra vad som rimligen kan krävas -- kanske helt enkelt trilskas -- skall försäkringskassan ta över. Utskottsmajoriteten har ansett att arbetsgivaren i sådana fall skall ersätta försäkringskassan för de kostnader som uppstår. Vi begär att regeringen tittar på detta. Arbetsgivarens huvudansvar slås fast. Det är bra. Vi anser också att försäkringskassornas samordningsansvar är klart definierat och fastlagt. Beträffande tidsramarna finns det synpunkter på att fyra veckor kanske är för kort tid innan utredningen skall påbörjas. Det finns å andra sidan en reservation med krav om att det skall ske snabbt. Man måste väl då mena snabbare än de fyra veckor som utskottsmajoriteten föreslår. Jag anser att tidsramen är väl avvägd; rehabiliteringsåtgärder bör komma i gång så snabbt som möjligt. Jag vill erinra om att förslaget innebär att ingen utredning skall göras om det inte anses behövligt. Det är ju inget obligatorium. Naturligtvis skall en förnuftig bedömning göras. Vikten av att den enskildes integritet skyddas påtalas i en reservation. Detta är en mycket viktig aspekt. Det kan vara en fördel -- ibland kanske en förutsättning för en lyckad rehabilitering -- att arbetsgivaren känner till orsaken till sjukfrånvaron. På vissa avtalsområden medger kollektivavtal att arbetsgivaren kan få del av den anställdes diagnos vid sjukfrånvaro. Det är då förenat med stränga sekretessbestämmelser. Denna rätt att träffa avtal bör, enligt vår mening, även fortsättningsvis finnas kvar. I både propositionen och utskottsbetänkandet slås fast att arbetsgivaren endast med den försäkrades samtycke skall kunna få information från försäkringskassan om orsaken till sjukfrånvaron. Utskottsmajoritet och reservanter är här överens. Den ekonomiska ersättningen vid rehabilitering skall enligt förslaget täcka inkomstförlusten, dvs. utgöra 100 %. Detta är utskottsmajoriteten och reservanterna överens om. Vi är också överens om att det inte är rimligt att man skall kunna uppbära högre ersättning än om man förvärvsarbetar. Likaså är vi överens om att peka på det system som infördes i samband med att kompensationsnivåerna i sjukpenningförsäkringen ändrades, dvs. att sjukpenningen skall minska om arbetsgivaren under sjukperioden betalar lön överstigande en viss nivå till den anställde. På en punkt är vi inte överens. Reservanterna begär förslag om lagstiftning från den 1 januari 1992, medan utskottsmajoriteten anser att regeringen noga skall följa utvecklingen och vidta åtgärder om det visar sig att det förekommer överkompensation. Vi anser att man inte skall stifta lagar förrän man vet att de behövs. Rehabiliteringsersättning skall enligt förslaget kunna utges fram till 65 års ålder. I en centerreservation anförs att det knappast kan upplevas som meningsfullt med rehabiliteringsåtgärder när man är nära pensionsåldern. Reservanterna föreslår -- som Karin Israelsson nyss sade -- att rehabiliteringsersättning inte skall utgå längre än tills den försäkrade fyller 60 år. Vi förutsätter att försäkringskassan även väger in åldersaspekten när rehabiliteringsplanen godkänns. Vi anser inte att det behövs någon lägre åldersgräns. har också väckts -- eller snarare återuppväckts -- ett antal krav som vi har behandlat många gånger här i kammaren. Dit hör allmän obligatorisk sjukförsäkring, obligatorisk arbetsgivarförsäkring och ersättning från AMF till försäkringskassorna. För att vinna tid, och därför att något nytt inte tillkommit sedan vi senast behandlade dessa frågor, hänvisar jag till protokollen från dessa intressanta och spännande debatter. I två reservationer tas frågor kring arbetsskadeförsäkringen upp. Där krävs dels att den s.k. samordningstiden förlängs från 90 till 180 dagar -- för övrigt ett gammalt borgerligt krav --, dels att arbetsskadebegreppet ses över. En skyndsam utredning krävs. Regeringen har aviserat att en samordning av sjuk och arbetsskadeförsäkringen bör ske. Utgångspunkten är att den enskilde som skadar sig i sitt arbete skall hållas skadeslös. Detta stämmer för övrigt med vad ett enigt utskott uttryckte för ett år sedan. Det är i dagsläget inte utklarat hur kostnadsfördelningen skall vara mellan arbetsmarknadens parter och samhället. En utredning av frågan pågår. Innan den är klar anser utskottsmajoriteten att samordningstiden skall vara oförändrad. När det gäller arbetsskadebegreppet har också utredningen i uppdrag att följa upp försäkringsöverdomstolens praxis i syfte att få klarlagt om utvecklingen på olika områden förändrat domstolens bedömningar. Reservanternas krav på utredning borde med detta vara tillgodosett. Före statsrådets ankomst frågade Gullan Lindblad mig när regeringen skulle fatta mod och komma med ett beslut när det gäller arbetsskadeförsäkringen. Jag upprepar detta nu så att statsrådet uppfattar frågan. Jag skall slutligen beröra frågan om differentierade arbetsgivaravgifter. Arbetsmiljökommissionen ansåg att ett system med ekonomiska styrmedel för att åstadkomma arbetsmiljöförbättringar borde prövas. Ett flertal här aktuella motioner kräver differentierad arbetsgivaravgifter. En utskottsmajoritet, där socialdemokraterna inte är med, kräver att regeringen skall komma till riksdagen med förslag om differentierade avgifter. Vi socialdemokrater har reserverat oss mot detta. Motivet till detta är att vi inte anser det tillräckligt belyst vilka konsekvenser på olika områden ett sådant system kan få. Nu aviserar regeringen att en utredning skall tillsättas med uppgift att se på möjligheterna för ett differentierat avgiftssystem och dess konsekvenser. Enligt departementschefen bör utredningen särskilt uppmärksamma de administrativa konsekvenserna av ett sådant system och beakta att det inte får leda till ökad utslagning av arbetskraft. Det kan finnas sådana risker, och det är viktigt att man noga undersöker och överväger dessa aspekter innan man bestämmer sig för det ena eller det andra. Till sist vill jag kommentera den bistra kritik som riktats mot vissa inslag av propositionen. Det är riktigt att utskottet har riktat kritik mot vissa förslag -- eller brist på förslag -- i propositionen. Det kan erkännas att den socialdemokratiska gruppen i utskottet inför hotet av att hela propositionen skulle återförvisas gick med på fränare skrivningar än den annars skulle ha gjort. Vi tyckte nämligen att det var mycket viktigt att denna proposition nu får behandlas och att beslut nu fattas. Det var viktigare, och jag tror nog att regeringen överlever viss kritik. Jag tycker det skulle vara nog någon gång. Utskottet har nu framfört en viss kritik, och det är fel ändå. Det är kanske litet långsökt, men det påminner mig om en brandchef uppe från mina trakter. Han var helt enkelt ute och slarvade och hängde inte med när brandlarmet gick. Man släckte dock snabbt, effektivt och bra. Så småningom kom brandchefen. Han muttrade, svor och sparkade i det som låg där. Någon i brandkåren frågade: Vad är det för fel nu då? Vi har ju släckt. Svaret blev: Det är fel släckt. Det påminner om detta. Här har vi framfört en allvarlig kritik emot regeringen. Men ni ger er inte, det är fel lika fullt. Fru talman! Med det jag nu har sagt yrkar jag avslag på reservationerna nr 1--16 och nr 18--21 samt i övrigt bifall till hemställan i utskottsbetänkandet med undantag av hemställans punkt nr 29 där jag i stället yrkar bifall till reservation nr 17.

Fru talman! Det var i och för sig inte fel släckt, Nils-Olof Gustafsson. Det fanns skäl till att vi från oppositionen ändå skrev någonting mer, eftersom ni känner er så betryckta av att ni har måst skriva denna kritik mot regeringen. Det var väl en bekännelse om någon att säga att om vi inte hade varit pressade så skulle vi naturligtvis inte ha varit kritiska. Tycker ni att förslaget var bra så säg det, och tycker ni att det fanns skäl att kritisera regeringen så stå fast vid det. Det skulle vara klädsamt. Nils-Olof Gustafsson är en förnuftig man, och han har helt rätt i att mycket måste göras i dessa frågor, framför allt för de enskilda människornas skull. Detta försökte jag också säga i min inledning. Men där slutar tydligen vår gemensamma uppfattning, eftersom Nils-Olof Gustafsson inte tycker att de enskilda människorna eller de enskilda anställda i de allra minsta företagen skall ha samma rätt, trygghet och förutsättningar att bli behandlade på ett bra sätt om de får behov av rehabilitering. Jag är ganska engagerad i dessa frågor av det enkla skälet att jag har jobbat en del med dessa frågor. Jag kan deklarera till protokollet att försäkringskassans tjänstemän som är förnuftiga och rationella kommer att hjälpa många små arbetsgivare med dessa frågor eftersom de inser att det är mest rationellt och bäst för den enskilda lilla människan. Dessutom är det bäst för dem själva. De får detta snabbt och effektivt uträttat. Som praktiska människor borde vi också kunna inse att man skall se till realiteten och inte bara föra ett sådant resonemang som Margó Ingvardsson gjorde här. Det tycks vara bra bara det är lika och korrekt, om det sedan drabbar enskilda människor spelar mindre roll. Det viktiga är tydligen att det är lika för alla så att alla drabbas lika oskäligt, om det är så illa. Jag har en annan människosyn och tycker att man skall se till den enskilda människan. Vi har det stora bekymret, Nils-Olof Gustafsson, med att arbetsskadeförsäkringen inte är med i det här paketet. Det har funnits en total enighet under den senaste tiden mellan oss politiker och även andra företrädare om att någonting måste göras. Jag tycker då inte att det bara går att skjuta på detta ärende och säga att det får komma någon gång när parterna möjligen är intresserade. Vi har ett stort ansvar för att det skall bli en rehabilitering som är värd namnet. Det får då inte finnas konstruktioner som gör att människor drar sig för att ställa upp på den ena eller andra åtgärden. Då är lagen inte effektiv, och då har vi bekymret kvar. Det är detta som oroar mig.

Fru talman! Nils-Olof Gustafsson fick litet bekymmer med att få ihop det på slutet där han beskyllde oppositionen för att inte var nöjd när man nu hade lyckats så bra eftersom socialdemokraterna har gått med på en hel del av förslagen. Om vi skall kunna bli fullständigt nöjda skulle för det första den levererade produkten vara i betydligt bättre skick och för det andra skulle den samordning av sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen som vi har beställt varit med. Det känns litet fel att vi tar bit efter bit i ett system och inte vet hur helheten blir. Mycket av det som vi i morgon kommer att fatta beslut om i voteringen kommer att träda i kraft halvfärdigt eftersom arbetsskadeförsäkringen, som betyder så oerhört mycket i dessa sammanhang, inte finns med. Vi kommer fortfarande att få slitas med arbetsskadan om det är den som avgör att man vill vänta på att rehabiliteringen skall sättas in, eftersom det kan vara motiverat av olika skäl att man får ersättning i högre grad. I beslutande stund är vi nog inte riktigt på det klara med hur dessa problem kommer att lösas. Det finns många frågetecken kring detta. Vi tycker därför inte att ni har släckt elden helt. Det pyr på några ställen, och släckningen kanske kan göras på ett bättre sätt. Tack och lov -- får vi nog säga eftersom ni inte går med på vårt förslag -- har de små arbetsgivarna betydligt lägre frånvarotal när det gäller sjukfrånvaron bland de anställda. Därför kanske de kan räddas. I de fall man har en person anställd där man behöver hjälp med att få en rehabiliteringsplan, tycker vi inte att det är oskäligt att myndigheterna träder in och tar över det ansvaret. Vi kommer att följa hur detta utvecklar sig med stort intresse. Det är av stor vikt att detta sker. Småföretagare kan inte heller lika lätt omplacera personal på arbetsplatsen som stora företag kan. Därför krävs också att man får hjälp med dessa saker. Jag står fast vid att primärvården, företagshälsovården och andra instanser hade kunnat klara den samordnande delen på ett bättre sätt än såsom nu föreslås med försäkringkassans hjälp. Det är bra att man återkommer om det visar sig att det sker överkompensation. Det är mycket viktigt att vi får strikta gränser när det gäller ersättningarna så att man inte lockas av vissa förslag och vinner på att gå kvar i rehabilitering i stället för att gå ut i arbete. Det krävs mycket uppföljning av ett så här stort och vittomfattande förslag.
Fru talman! Jag vill börja med att fråga Nils-Olof Gustafsson om han står fast vid kritiken i betänkandet eller om han är på väg att krypa ur. Om man har skrivit under ett betänkande får man väl stå för det sedan. Det hör till god ton. Att vi nu från oppositionens sida har preciserat oss ytterligare på en punkt, nämligen när vi bekymrar oss över att arbetsskadeförsäkringen över huvud taget inte finns med i betänkandet, tycker jag nog att det finns alla skäl till. Propositionen är bristfällig, men betänkandet kan vi alla i dag stå för. Nils-Olof Gustafsson sade att vi tidigare har varit dåliga på att rehabilitera människor eftersom vi har haft oklara ansvarsförhållanden. Jag vill erinra om vad jag sade i första meningen i mitt inlägg, nämligen att redan år 1982 lade vi moderater i utskottet fram ett förslag som i huvuddrag är det som vi nu behandlar. Regeringen har haft synnerligen god tid på sig för att förverkliga detta. Det är därför något förvånande att det har blivit ett så dåligt resultat. Vi hoppas dock att vi med förenade krafter har gjort det hela litet bättre. Det finns skäl för kritik, och jag skall nämna några punkter. Det finns en del oklarheter. Vi begär ett förslag på hur vi i fortsättningen skall agera när den försäkrade vägrar att underkasta sig medicinsk behandling eller rehabilitering. Vi vill ha samma möjlighet som tidigare att minska ersättningen. Vi vill veta hur man skall beräkna sjukpenning vid avbrott i rehabiliteringen. Vi vill att förhållandena mellan medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering skall framställas något klarare. Det uttrycks mycket svävande i propositionen. Och regeringen har fått ett fullständigt underkännande när det gäller den här schablonregeln om förtidspensionering. Är vi överens om att det här är riktigt eller inte? När det gäller de små företagen vill jag erinra om att det är fyra partier som uttrycker bekymmer över de små företagens möjligheter att klara detta. Och alla är överens om att arbetsgivaren har ett ansvar, men vi anser att försäkringskassan i vissa fall bör gå in och göra dessa utredningar. Och detta gäller alltså de små företagen. Vi vill också, vilket anges i en reservation, att de skall betala lägre arbetsgivaravgifter, osv. Om företagen skall klara detta är det nämligen viktigt att de också har ekonomiska resurser till det. I fråga om detta skulle vi kunna ha en allmän näringspolitisk debatt, men detta hör inte till detta utskottsområde.

Fru talman! Nils-Olof Gustafsson och jag är överens om det mesta i det här betänkandet. Det är egentligen bara på två punkter som vi har något olika uppfattningar. Jag skulle vilja fråga Nils-Olof Gustafsson hur man egentligen resonerar när man menar att differentierade arbetsgivaravgifter skulle innebära en risk för ökad utslagning och utestängning av arbetskraft. Varför har man inte fört detta resonemang när man har beslutat sig för att införa t.ex. ett arbetsgivarinträde i sjukförsäkringen?

Jag kan faktiskt inte förstå hur socialdemokraterna har resonerat för att komma till denna slutsats. Jag vill åter säga att jag visst är orolig för hur det skall gå för de små företagen. Men jag kan inte inse att det skulle vara någon större rättvisa att sätta en gräns som är baserad på antalet anställda då arbetsgivarna skall slippa ansvar. Hur bedömer man t.ex. en arbetsplats som har få anställda, men som i stället satsar på tekniska hjälpmedel, t.ex. ett företag som i stor utsträckning är datoriserat? Och hur gör man om man, vilket t.ex. folkpartiet vill, nämligen sätta gränsen vid femton anställda, med ett företag som har sexton anställda och visar att det inte alls har bättre resurser än företaget med femton anställda? Jag tror alltså inte att det går att skapa en större rättvisa genom att sätta en sådan gräns. Och då har jag vid mina överväganden inte kunnat finna annat än att det då är bättre att ha en generell gräns som gäller för alla arbetsgivare. Möjligen kan man om de små företagen säga att de generellt sätt har en bättre arbetsmiljö och en bättre trivsel och därmed får lägre kostnader.
Fru talman! Frågorna angående varför arbetsskadeförsäkringen inte tas upp i denna proposition överlåter jag med varm hand till statsrådet att svara på. Jag tror att jag i mitt inledningsanförande sade att det kan finnas skäl till viss oro när det gäller hur de små företagen skall klara detta nya ansvar. Men därifrån och till att ta ifrån dem deras ansvar för att denna rehabiliteringsutredning görs är steget lågt. De behöver inte själva göra den. Om företagen inte har resurser kommer det att bli mycket vanligt att företagshälsovården gör denna. Men de kan naturligtvis även kontakta försäkringskassan. Men när det gäller ansvaret vore det fel att dra en gräns vid företagens storlek. Detta är och skall vara arbetsgivarens ansvar. Det är egentligen ingenting nytt som ni tar upp. Det är sådant som jag tycker att vi är mycket överens om i utskottet, t.ex. kvinnornas, de kroniskt sjukas, de handikappades och drogmissbrukarnas situation. Det som tas upp är nästan exakt det som står i utskottsmajoritetens skrivning. Beträffande förtidspensionering av ungdomar säger vi också att det skall undvikas så långt som möjligt. Och vi pekar också på att förslag om detta bereds i regeringskansliet och att vi bör avvakta det. Till Margó Ingvardsson vill jag säga att man naturligtvis kan se en viss risk för de kroniskt sjuka och de handikappade såväl när det gäller arbetsgivarperioden som differentierade arbetsgivaravgifter. Vi säger att regeringen noga får se över detta och följa upp det, och därest det skulle visa sig att det får negativa verkningar får man självfallet åtgärda dem. Men vi ser inte några stora risker med detta, åtminstone inte så stora risker som Margó Ingvardsson ser. Självklart står vi för den kritik som vi har framfört mot regeringen för brister i propositionen. Man får stå för det man säger. Men jag tycker att det skall finnas någon gräns. När huvuddelen av den här debatten går åt till att återupprepa vad vi har sagt i utskottet tycker jag att det går för långt.
Fru talman! Det är bra om Nils-Olof Gustafsson känner oro för de små företagen och deras anställda. Men det är ytterligare en bit till innan man, Nils-Olof Gustafsson, kommer fram till hur man skall lösa detta praktiskt, rationellt och enkelt, så att dessa små företag verkligen har en möjlighet att lösa dessa problem. Många av dem kommer inte att vara anslutna till företagshälsovården. Och då har de många gånger kanske inte någon uppfattning om varför en anställd är frånvarande, vilka medicinska orsaker det handlar om. Om man är ansluten till företagshälsovården är det alldeles utmärkt, då går det bra att via den handskas med denna fråga, men om man inte är det klarar man inte detta. Dessa små företag kanske inte heller alltid har ekonomiska möjligheter och inte heller administrativa förutsättningar att sköta detta exakt på dagen när det skall skötas. I dessa fall borde det därför vara rimligt att försäkringskassan sköter detta. Då löser man problemen på ett enkelt och rationellt sätt. Det finns dessutom, Nils-Olof Gustafsson, många exempel på då arbetsgivaren står sida vid sida med arbetstagaren och jobbar hela dagarna och har försökt lösa sådana problem, men det har varit omöjligt. Jag tycker att man skall se praktiskt på dessa frågor och inte bara använda teorier och säga att det går bra om alla behandlas lika på det ena sättet. Då drabbas kanske den anställde. När det gäller skälen till kritiken, Nils-Olof Gustafsson, tycker jag ändå att vi har redovisat varför vi ytterligare har skärpt kritiken. Det helt avgörande för om dessa angelägna insatser skall lyckas är om arbetsskadeförsäkringen reformeras, men den finns inte ens med. Jag tycker att detta borde vara ett skäl att tänka efter vad som är anledningen till att det kan gå snett. Då har vi kanske misslyckats med något angeläget. Vi har släppt igenom förslaget, trots den kritik som från alla håll har framförts. Jag tycker att det finns anledning att fundera över hur det skall bli med arbetsskadeförsäkringen. Men vi får kanske besked om en stund.
Fru talman! När det gäller de små företagen vill jag understryka en sak. Jag tror att Margó Ingvardsson sade någonting om att de små företagen ofta är bäst på att ta hänsyn till människor med vissa arbetshinder och handikapp.

Som lagstiftare gäller det ju för oss att njuta av frukterna samtidigt som vi är rädda om trädet. Vi får inte lägga så stora bördor på de små företagen att dessa inte klarar sig. Nu har i alla fall företagens ansvar fastslagits. I våra reservationer vill vi understryka att det finns alla skäl för regeringen och Nils-Olof Gustafsson och hans utskottskamrater att tänka vidare: Vad kan vi göra för att inte lägga på för stora bördor? När det gäller arbetsskadeförsäkringen och den ytterligare precisering som vi har gjort i vårt yttrande noterar jag att jag inte har fått något som helst besked. Naturligtvis hoppas jag att senare få ett klart besked av socialministern. Nils-Olof Gustafsson sade att han inte har mycket mer att säga, eftersom frågan har behandlats tidigare i utskottet. Det är ju ett mycket dåligt argument, eftersom det inte är säkert att utskottet har gjort bra yttranden tidigare. Beträffande den allmänna obligatoriska sjukvårdsförsäkringen vill jag säga att vi moderater har skrivit bl.a. i reservationen följande: ''Med en sådan sjukvårdsförsäkring skulle försäkringskassorna få anledning se till att de försäkrade i tid får behandling och förebyggande åtgärder eftersom kassorna också svarar för betalning av sjukvård, sjukpenning och förtidspension.'' Därför skulle kassorna också ha stort intresse av rehabilitering. Detta överensstämmer för övrigt med betänkandets andemening. Dessutom tycker jag att Nils-Olof Gustafsson skulle ta ytterligare kontakter med tjänstemännen i departementen. Wetterberg som nu sysslar med långtidsutredningen har faktiskt föreslagit ett system som liknar vårt. Vem vet -- kanske ligger ett sådant förslag på bordet tidigare än Nils-Olof Gustafsson tror!
Fru talman! Nils-Olof Gustafsson övervältrar en del frågor till statsrådet, och det är väl alldeles riktigt, eftersom beslutet om att inte framlägga förslaget om arbetsskadeförsäkring ändå kommer från regeringen. Då hoppas jag att vi får besked om varför man inte vågar förlänga samordningstiderna, tills man har bestämt sig för att arbetsskadeförsäkringen skall ändras. Under ett inledningsskede hade man kunnat komma till rätta med problemen, om man gått med på vårt förslag. De små arbetsgivarnas problem är inte så märkvärdiga, vilket vi också har skrivit i reservationen. Vi tycker att försäkringskassorna bör kunna få den här möjligheten. Naturligtvis låser vi oss inte till en enda modell. Vi anser att regeringen kan lägga fram förslag och kanske komma med någonting extra. Det kan kanske finnas skäl att mot särskild avgift låta någon ansluta sig. På så sätt skulle någon kunna ta över ansvaret för en rehabiliteringsutredning. Det finns kanske olika modeller att välja på. Vad som saknas och som inte har efterlysts i någon motion är uppföljning och information. När ÄDEL-förslaget diskuterades anslogs 1 miljard kronor för uppföljning och information. Det var naturligtvis ett vittomfattande förslag. Det föreliggande förslaget är också mycket stort och kommer att betyda mycket för alla arbetsgivare och, såvitt jag förstår, för hela försäkringskassevärlden. Därför borde det väl i någon av de förväntade följdpropositionerna finnas med en summa pengar som räcker för information. Här krävs det ju verkligen mycket information. Systemet är inte speciellt lätthanterligt ens för riksdag och regering. Då kan man föreställa sig vad som kommer att hända när det hela skall omsättas i praktiken. Det behövs alltså stora informationsinsatser för att det skall bli till någon nytta.

Fru talman! Jag uttryckte mig kanske oklart. Det var inte de anställda som jag kände oro för, då jag talade om att de små företagen kanske har svårigheter att klara rehabiliteringsutredningen. De anställda skall ju inte lämnas i sticket om inte arbetsgivaren klarar det hela. Jag är inte så säker, Sigge Godin, att gränsen för viljan och förmågan att intressera sig för frågorna i samband med rehabiliteringen går mellan stora och små företag. Jag har ändå i tolv år arbetat fackligt i en bransch där det finns många småföretag, och jag vet att de små företagen minsann har lika stort intresse för sådana här problem som stora företag. Jag känner mig alltså inte orolig för de anställda, men inser att små företag ibland kan sakna resurser. I utskottsbetänkandet står det bl.a. följande på s. 19: ''Även om arbetsgivarens ansvar är klart definierat måste man räkna med att en arbetsgivare inte alltid kommer att fullgöra sina åligganden. Det kan också förekomma fall då arbetsgivaren, t.ex. på grund av att han inte får tillgång till uppgifter om vad som förorsakar den anställdes arbetsoförmåga, inte kan göra en fullständig rehabiliteringsutredning. I dessa fall blir det försäkringskassan som får ta över ansvaret för att rehabiliteringsbehovet utreds och rehabiliteringsåtgärder vidtas resp. att utredningen kompletteras.'' Det måste finnas någon orsak till att man inte klarar utredningen, om man nu vill göra en sådan. Lyckas man inte skall försäkringskassan gå in. Jag tycker att det står ganska klart och tydligt i betänkandet.

Fru talman! Jag skall börja med att säga att regeringen nog överlever en viss kritik. Under det år som har förflutit har naturligtvis regeringen i olika sammanhang fått kritik för både det ena och det andra. Jag skall återkomma till de mera konkreta synpunkter som sammanhänger med förslaget om rehabilitering. Till att börja med vill jag säga att den socialdemokratiska regeringen med litet olika initiativ har angett färdriktningen för 90 talets arbete för ett bättre arbetsliv för alla. Utslagningen måste förhindras och ökningarna av antalet nybeviljade förtidspensioner måste hejdas. Rehabiliteringen tillbaka till arbetslivet är en av de stora utmaningarna. Ser man på politikområden kan man säga att arbetsmarknadspolitiken sedan länge har varit inriktad på just arbetslinjen. Den bygger på insikten om att arbetslöshetens konsekvenser för den enskilde är utomordentligt besvärande. Arbete skapar självförtroende och självkänsla och arbetslöshet skapar det motsatta. Samma synsätt vill vi skall prägla och genomsyra socialförsäkringssystemet. Socialförsäkringen måste få samma självklara, aktiva utformning som arbetsmarknadspolitiken. Detta är vår utgångspunkt. Sverige har under en lång följd av år bedrivit en framgångsrik arbetsmarknadspolitik och ett effektivt arbetsmiljöarbete. I ett internationellt perspektiv har vi all anledning att vara stolta över och tacksamma för resultaten av detta arbete. För närvarande pågår ett antal debatter och diskussioner med anledning av SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, forskningsprojekt om sjukvård. De har i dagarna samlat ett antal internationella forskare, som skall titta på och belysa Sverige litet utifrån. De är utomordentligt intresserade av våra diskussioner kring rehabilitering. De har haft seminarium här i dag och konstaterar att vår diskussion på det här området är mycket framåtsyftande. De säger detta därför att man ute i andra länder har ett starkt växande problem med just långtidsarbetslöshet och långtidssjuka. Allt sedan arbetsmiljökommissionens diskussioner startade och inte minst arbetslivsfondernas arbete satte i gång, kan vi notera hur både initiativlust och utvecklingsarbete har skjutit fart. Inte minst socialförsäkringssektorn har varit mycket aktiv. Vi har i mitten av maj haft en konferens tillsammans med företrädare för sjukvården. Där presenterades ett antal mycket intressanta förslag till projekt. Man beskrev också nya arbetsformer och nya organisationsformer, byggda på att föra resurser från socialförsäkringen till sjukvården. Själva anslaget var: Hur skall man göra socialförsäkringen mer aktiv och hur skall man komma åt just långtidssjukdom och långvarig arbetslöshet? Genom förändringar i lagen om allmän försäkring anger vi förutsättningarna för en aktiv rehabilitering. Vi vill etablera ett nytt synsätt. Genom dessa förändringar vill vi också klarlägga skiljelinjerna mellan sjukdom och rehabilitering. Genom de nya bestämmelserna får både arbetsplatserna och försäkringskassorna ett kraftfullt stöd för att agera betydligt tidigare i den process som i dag alltför ofta leder till förtidspension. Förslaget bygger på en mycket stark tilltro till arbetsplatsens möjligheter, en aktiv socialförsäkring och en starkare ställning för försäkringskassorna. Förslaget förstärker arbetslinjen i välfärdspolitiken. I detta förslag införs begreppet rehabilitering för första gången i lagen om allmän försäkring. Detta påpekar utskottet, som samtidigt redovisar åtminstone tre sätt att definiera rehabilitering; Utskottet menar att man med det nu föreliggande förslaget inte kommer att undanröja olikheterna mellan myndigheterna och andra inblandade vid bedömningen av behovet av rehabilitering. Men till detta kan jag säga att rehabiliteringsersättning blir en ny ersättningsform i lagen om allmän försäkring. På visst sätt kan sägas att vi nu naturligtvis beträder oprövad mark. Genom sin konstruktion kommer förslaget att innebära en aktiv ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Fortfarande skall det gälla, att den som får medicinsk rehabilitering skall ha sjukpenning. För att göra detta klart har en ny paragraf, 37 b, införts. Här har emellertid utskottet gjort en något annorlunda tolkning. På den punkten får regeringen återkomma till riksdagen med ett klarläggande av denna innebörd. Praxis beträffande sjukpenningrätten har flutit ut, och förklaringen är att lagstiftningen inte haft något annat instrument. Det har blivit alltmer oklart vad som är sjukdom och vad som är rehabilitering. Sjukpenningen ersätter i dag all frånvaro, såväl ren sjukdom som medicinsk rehabilitering och rehabilitering ute i arbetslivet. Förslaget innebär förvisso en uppstramning jämfört med gällande regler. Uppstramningen gäller dock inte en begränsning av de grupper som är berättigade till olika ersättningsformer, utan fastmer ett klargörande av när olika ersättningsformer skall användas. Rehabilitering är en expansiv sektor. Nya metoder etableras, nya aktörer dyker upp och man arbetar med nya grupper av sjuka, som man tidigare inte visste hur man skulle hjälpa. Jag var häromdagen på riksförsäkringsverkets sjukhus i Nynäshamn och fick då klart för mig vilken förändringskraft det finns i de etablerade systemen, för att få fram metoder, tankar och system för en effektivare rehabilitering. Jag skall nu kommentera litet av det som har sagts. Jag skall be att få återkomma om det övriga i den senare debatten. Först skall jag säga någonting om arbetsskadeförsäkringen. Utvecklingen av praxis inom arbetsskadeförsäkringen skall ses över i samverkan med parterna på arbetsmarknaden. Jag får väl säga att ingenting är modigare i dagens debatt än att hålla fast vid att vi måste se till helheten. Jag får också säga här, att Svenska arbetsgivareföreningens inställning till denna hantering har konstaterats vid ett personligt samtal till mig från Göran Tunhammar. Det är också detta som ligger bakom den diskussion som fördes här för ett antal månader sedan. Jag vill också säga någonting om den kritik som har förts fram. Jag kan väl bara få konstatera att lagrådet inte har haft några erinringar beträffande lagtexten. Men självfallet skall regeringen ta de synpunkter och de erinringar som utskottet har lyft fram i sitt betänkande på djupaste allvar. Men litet grand handlar diskussionen om att vi är på väg mot en förändring i vårt sätt att se på ett tidigare socialförsäkringssystem och ett kommande socialförsäkringssystem. Vi får förmodligen komma tillbaka båede en och två gånger under de kommande 10--15 åren när det gäller sättet att se på en aktiv socialförsäkring. Jag skulle också vilja säga någonting om försäkringskassans roll. Den är viktig och den kommer att bli allt viktigare. Här har jag en rakt motsatt uppfattning mot Karin Israelssons. Jag anser att det är både naturligt och riktigt att försäkringskassan får denna roll. Försäkringskassan skall inte själv rehabilitera. Primärvården, företagshälsovården, sjukgymnaster, hälsocentraler och olika typer av organisationer, som nu växer fram och har kunskap, kommer att ha sina roller. Men försäkringskassan kommer, med hjälp av både kunskap och resurser, att kunna samordna det som blir arbetsgivarens, den enskilde personens och rehabiliteringsaktörernas roller. Det tror jag också att försäkringskassan kommer att klara på ett utomordentligt bra sätt. Får jag sedan också kommentera schabloniseringen av synsättet på förtidspension. I 16 kap. 1 § står det i dagens lagstiftning att: Åtnjuter försäkrad sjukpenning eller ersättning för sjukhusvård enligt denna lag, må allmän försäkringskassa tillerkänna honom förtidspension utan hinder av att han icke gjort ansökan därom. Man har i praktiken använt sig av en ettårsregel. Därmed inte sagt att man fattar beslut om en förtidspension, men man vill i alla fall få den prövad. Det är detta synsätt och arbetssätt som ligger bakom det förslag som regeringen lade fram för utskottet och som man nu kommer att ta ställning till här. Fru talman! Med nu föreslagna regler ges vårt socialförsäkringssystem ett nytt instrument, som skall vända utslagningen från arbetsmarknaden till en aktiv medverkan på arbetsmarknaden. Det blir ett viktigt verktyg för att bryta den process som i dag i många fall synes vara ounviklig, den från aktivt liv i arbete till passivt liv i sjukdom och med pension. Vårt syfte med rehabiliteringen och det goda arbetslivet är att vända riktningen från arbete till en väg tillbaka till arbete.
Fru talman! Jag får tacka statsrådet för den litet utförligare beskrivningen av varför arbetsskadeförsäkringen för närvarande inte kan vara med i det här förslaget. Men jag fick inget svar på min fråga om varför förlängningen av samordningstiden inte var möjlig i väntan på att arbetsskadeförsäkringen förändras. Det hade varit ett bra drag, om man vågat vidta den åtgärden, när man nu vill se till att rehabilitering blir arbetslinjen och att det goda arbetslivet är det man skall sträva efter. Vi har så pass allvarliga erfarenheter av arbetsskadeförsäkringen då det gällt att förhindra rehabilitering, att jag tycker att det hade varit skäl nog att försöka åstadkomma någonting. Vi kan inte riktigt kontrollera vad parterna säger i samtal med regeringen. Men om regeringen hade tagit våra förslag på allvar långt tidigare, skulle man också i god tid ha kunnat arbeta fram en förändring av arbetsskadeförsäkringen. Det handlar inte om något nytt krav från vår sida. Det handlar alltså inte om något krav som vi har kommit med i år eller ens i fjol, utan det är åtskilliga år sedan vi började påtala dessa förhållanden. Tydligen har läget inte varit tillräckligt allvarligt för att man skulle uppfatta detta på avsett vis. Inom socialförsäkringssektorn är man, det är alldeles riktigt, mycket aktiv. På sina håll är denna sektor överaktiverad, skulle jag vilja påstå, med tanke på alla förslag som så att säga kommer och går och de förändringar som hela tiden är på gång. Jag antar att det inte är särskilt lätt för försäkringskassans personal att hänga med i alla svängar. Naturligtivs hade det varit bra om det hade varit ett mera konsekvent handlande tidigare. Då hade det kunnat bli en lugnare arbetstakt för försäkringskassans personal. Det handlar ju om arbetsmiljön och om ett bra arbetsliv även för den personalgruppen. Jag framför alltså kritik mot arbetsskadeförsäkringen. Men kritik kan även vara berättigad när det gäller sjukvården och socialförsäkringspengarna. Redan för åtskilliga år sedan ville man inom en del landstingsområden gärna pröva möjigheten att samordna ersättningarna. Man ville skapa ''morötter'' i systemet. Sådana saknas ju i dag. Men man har inte fått den möjligheten. Det är först nu, när ekonomin är så pass ansträngd som den är, som det här har blivit intressant. Men jag tror att det hade varit möjligt att tjäna mycket pengar långt tidigare om åtgärder hade vidtagits i det avseendet.

Fru talman! Socialministern säger att regeringen har angett färdriktningen. Men jag tvivlar faktiskt i det avseendet. I varje fall är det mycket vingligt när det gäller denna färdriktning. Jag återkommer senare med några exempel. Vi i folkpartiet liberalerna har tagit ett mycket stort ansvar för den ekonomiska politiken i vårt land. Vi har ju tillsammans med er i regeringen medverkat till ett nytt skattesystem. Men nu springer ni ifrån detta med en fast enhetlig moms. Ni vill inte vara med längre. Antagligen beror det på att vi står inför en ny valrörelse, och då gäller det att komma med dunkla löften. Vidare har vi i färskt minne hur det blev med sjuklönen. Här kan jag också peka på detta med färdriktningen. Först skulle ni ju införa sjuklön. På den punkten var vi överens. Men sedan ändrade ni er -- någon sjuklön skulle inte införas. Nu skall ni kanske införa sjuklön. Vi får se senare i år hur det blir med den saken. Jag undrar alltså verkligen vart det bär hän. Ni har infört timsjukpenning. Därefter har ni infört en lägre ersättningsnivå. Men människor ute i landet som studerar förhållandena måste undra vart regeringen är på väg. Jag kan inte riktigt se någon speciell färdriktning. Vi har varit överens om att arbetsskadeförsäkringen skall reformeras. Men något sådant skall tydligen inte ske nu. Ni är överens med berörda parter om att frågan skall skjutas på framtiden. Det återstår alltså att se när en eventuell samordning kommer till stånd. Arbetsskadeförsäkringen, och det har jag flera gånger försökt klargöra för Nils-Olof Gustafsson, är helt avgörande när det gäller att klara rehabiliteringen. Riksdagens revisorer har verkligen beskrivit förhållandena. Man säger att arbetsskadeförsäkringen, som det nu är, är rehabiliteringshindrande, att försäkringen har en väldigt marginell betydelse i förebyggande syfte och att den inte utgör någon grund för en tillfredsställande arbetsskadestatistik. Kompensationsnivån i andra system är någorlunda tillfredsställande, säger man också. Vidare säger man att arbetsskadeförsäkringen måste utformas som ett ekonomiskt styrmedel för att underlätta rehabiliteringen. Men nu säger socialministern: Praxis skall vi titta på tillsammans med parterna. Jag måste då återigen fråga: När skall detta ske, och hur skall det gå till? Vi måste faktiskt få besked före den 1 januari, då rehabiliteringsprojektet sätts i sjön. Då måste också arbetsskadebiten finnas med. Det är alltså hög tid, socialministern, att ge ett besked om när detta kommer att ske. Eller skall detta, precis som när det gäller momsen, avgöras efter valet?

Fru talman! Rehabiliteringsberedningen, vars arbete ligger till grund för regeringes proposition, har berört områden och konsekvenser i samband med sin utredning av en aktiv rehabilitering som regeringen inte ens nämner i sitt förslag. I utredningen tar man t.ex. upp frågan om behovet av resursförstärkningar inom vården. Det gäller då främst rehabiliteringspersonal, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. När det gäller detta med en förbättrad rehabilitering handlar det inte bara om administrativa åtgärder -- exempelvis att en utredning eller planering skall göras -- utan också om ett konkret arbete ute på fältet. En hel del av det arbetet utgörs faktiskt av det praktiska vårdarbetet. Som alla i dag vet är det inte fråga om att en utbyggnad är på gång inom sjukvården. Tvärtom rör det sig om besparingar. I stort sett finns det bara utrymme för prioriteringar av akuta insatser. Mot den bakgrunden undrar jag om regeringen har resonerat om dessa saker. Kommer det att bli ett större behov av rehabiliteringspersonal? Framför allt skulle jag vilja veta om regeringen har några tankar om hur ett sådant behov skall tillgodoses. Jag tror nämligen inte att vi får mera rehabiliteringspersonal på köpet bara därför att riksdagen beslutar att en bättre och aktivare rehabilitering skall genomföras. Jag har också en fråga beträffande uppföljningen av den här reformen. I propositionen anges det att regeringen efter tre år skall göra en uppföljning. Med anledning av vänsterpartiets motion om riskerna för handikappade och kroniskt sjuka förutsätter utskottet, och det framgår av vår skrivning, att regeringen gör en översyn av effekterna på handikappades möjligheter på arbetsmarknaden. Om det skulle visa sig att det blir svårare för de handikappade på arbetsmarknaden än det är i dag, är då regeringen beredd att vidta de åtgärder som behövs för att främjandelagen skall bli en lag som faktiskt spelar en roll och som det går att använda?

Fru talman! Vi har angett färdriktningen, säger socialministern. Men det är länge sedan, och jag är ledsen att behöva säga det, socialdemokraterna kunde visa på en färdriktning -- åtminstone i socialförsäkringsfrågor. Där är ni i total avsaknad av en kompass. Det går än hit, än dit. Låt mig erinra om vad vi i socialförsäkringsutskottet har upplevt bara under de senaste månaderna: Förslag om en föräldraförsäkring var färdigberett. Det var bara att fatta beslut. Men förslaget drogs tillbaka. Vidare gäller det en sjuklöneproposition. Ni har ju träffat en överenskommelse med folkpartiet, precis som Sigge Godin nyss sade. Men också det förslaget har dragits tillbaka. Ett färdigutrett förslag till arbetsskadeförsäkring var på väg. Men fortfarande vet vi inte någonting om denna. Slutsatsen blir alltså att ni nog har tagit till litet i överkant. Det är viktigt, fru talman, att socialförsäkringarna reformeras. Därför har vi moderater enats om att någonting måste göras. Vi har därför snickrat ihop ett förslag om en ändrad kompensationsnivå inom sjukförsäkringen gäller fr.o.m. den 1 mars 1991. Det var dock inte ett bra beslut. Men vi har i alla fall kommit en bit på vägen. Vi har också sett att det här har fått fantastiska effekter. Plötsligt har ju svenska folket drabbats av en epidemi av friskhet, som det stod att läsa i Expressen i för en tid sedan. Det här beslutet blev emellertid en besvikelse för personalen vid kassorna. Man hade nämligen varit inställd på ett helt annat sätt att arbeta på. Därför har vi nu med förenade krafter kommit överens om att den aktuella propositionen måste antas, så att personalen vid kassorna kan börja ägna sina krafter åt rehabiliteringsarbete i stället för passivt sjukskrivningsarbete. Om regeringen hade lyssnat på oss redan 1982, skulle man alltså ha haft nio år på sig att i stora delar förverkliga det beslut som vi är beredda att fatta i dag. Då lämnade vi vår första motion i ärendet. Där sade vi att Försäkringskassan skall ha det övergripande ansvaret. Försäkringskassan är den betalande instansen, och därför bör den också vara den som har ansvaret för rehabilitering. På den punkten är vi överens. Men när man sedan börjar blanda in arbetslinjen i det här och dessutom har samma synsätt som inom arbetsmarknadslagstiftningen, då är faktiskt regeringen ute och cyklar. För det är olika bedömningar i de olika lagkomplexen. Därför har det varit svårt för utskottet att ta ställning i dessa frågor. Det är också viktigt med medicinsk rehabilitering av människor. Det måste finnas med som en viktig ingrediens i ett socialförsäkringssystem. Nej, fru talman, det är nog så att det här passar nu, därför att den stora innegrejen inom socialdemokratin nu är att ordna till de arbetsmiljöer som jag vill påstå kanske är de bästa i världen. Nu har man fått godkänt av LO och är alltså beredd att acceptera även ett stycke om de rehabiliterande åtgärderna.

Fru talman! Nej, Gullan Lindblad, det finns ingenting som är så ute som ett arbetsskadat sjukvårdsbiträde. Det finns ingen människa som känner sig så ute som en utsliten ung metallarbeterska, 24 år, nyopererad i sina händer. Det är sådana människor socialdemokraterna tänker på när vi arbetar med arbetsmiljöfrågor, rehabiliteringsfrågor och när vi lägger fram olika förslag om att på olika sätt bygga upp en samhällsorganisation och andra organisationer som skall vara till stöd för just dessa människor. När det gäller arbetsskadeförsäkringen får jag säga att det inte finns någon försäkring, beroende på riksdagens beslut och på det sätt varpå denna har byggts upp tidigare, som är så beroende av trepartssamarbete. Det går inte ens i Sveriges riksdag att bortse från att om man skulle ha drivit frågan vidare i vintras, hade tre miljoner löntagare stått utan avtalsförsäkringar på arbetsskadeområdet, därför att arbetsgivarna vägrade att förhandla om en rimlig ersättning i avtal som skulle ha täckt in skadeersättning för dessa löntagare. Inför sådana hot viker också en socialminister. Nu är vi på samtalsfot. Vi kommer att gå fram med en samordning av sjuk och arbetsskadeförsäkringen. Men vi skall börja med att titta på praxisutvecklingen. Det har jag tidigare redovisat. Vi kommer att tillsätta en arbetsgrupp under ledning av en välrenommerad ordförande, för att vi skall kunna gå vidare med det här arbetet. Det kommer förslag också på det här området. Och det är inte alls så att arbetsskadeförsäkringen är avgörande för hur detta rehabiliteringsarbete skall utvecklas. Den är av mycket stor betydelse, det är inget tvivel om det. Det är därför som vi också kommer att gå vidare på detta område. Om man nu skall tala om att göra mode av saker och ting, är det plötsligt arbetsskadeförsäkringens elände det enda elände som finns. Men det råder olika uppfattningar inte minst på arbetsmarknaden om arbetsskadeförsäkringen. Får jag sedan till Margó Ingvardsson när det gäller de förbättrade resurserna till vården säga att i det beslut som riksdagen fattade på regeringens förslag 1989 91. Dessa pengar, vet jag, har haft stor effekt när det gäller att sätta in resurser i de olika lanstingen för både medicinsk rehabilitering och insatser på övriga sektorer när det gäller den yrkesinriktade rehabiliteringen. Vid den kongress som jag nämnde tidigare och som genomfördes i Göteborg presenterades en lång rad projekt där resurser till sjukvård och andra instanser för just medicinsk och yrkesinriktad rehabilitering skulle kunna samordnas så, att det ger nytta för dem som är försäkrade. Margó Ingvardsson var också inne på detta med främjandelagen. Vi har ju nu en hel del erfarenheter av nyttjande av främjandelagen. Den borde i några fall ha kunnat användas mycket mera offensivt. Men vi vet att i de fall den har använts mycket offensivt har de berörda inte kunnat gå tillbaka till sina företag efter det att man har utnyttjat främjandelagen. Det är naturligtvis ett av de problem som gör att man kanske inte har varit så offensiv med den som man skulle ha kunnat vara enligt lagen. Gullan Lindblad säger -- om jag avslutningsvis får kommentera detta -- att föräldraförsäkringen drogs tillbaka. Ja, tacka för det! Det fanns ju inte ekonomiskt utrymme för det. Jag tycker att Gullan Lindblad tvärtom borde ha sagt: Vad bra att man inte drev vidare ett förslag som det inte fanns ekonomiskt utrymme för. Vi valde att prioritera den ekonomiska balansen för att kunna driva vidare denna reform. När det gäller sjuklönen vill jag säga att den försämring som vi har gjort i sjukförsäkringssystemet och som Gullan Lindblad hurrade för gick det inte att kombinera med en lagfäst sjuklön utan att veta om vi var tillförsäkrade avtal på arbetsmarknaden för lika behandling av olika grupper. Det anser jag nu att vi har fått. Får jag allra sist säga till både Gullan Lindblad och Sigge Godin att det är upp till riksdagen nu, som har fått ett förslag om lagfäst sjuklön, att bestämma huruvida förslaget skall behandlas eller inte. Jag förutsätter att det blir behandlat och att beslut fattas, förhoppningsvis så som regeringen har föreslagit.
Fru talman! Föräldraförsäkringen var det stora vallöftet 1988. Enligt socialministern själv skulle vi ha det som mål att arbeta för. Nu vet jag inte ens om det är en målsättning. Men vi behöver inte diskutera detta nu, jag ville bara erinra om den färdriktning som socialdemokraterna tidigare har talat om. När det gäller arbetsskadeförsäkringen, fru socialminister, behöver jag ingen som helst undervisning. Jag har sysslat med arbetsskadeförsäkringsfrågor i tolv år innan jag kom till riksdagen. Jag vet också att det är väldigt svårt för ett arbetsskadat vårdbiträde, som ju representerar den del av den offentliga sektorn som sannerligen inte har haft särskilt goda arbetsmiljöer. Jag har själv arbetat som vårdbiträde, så jag vet verkligen vad jag talar om. Jag känner till situationen för de människor som tvingas förtidspensioneras, eftersom det också är frågor som jag arbetat med i många år. Att vi värnar om dessa människor tror jag vi alla kan säga från samtliga de partier som i dag är representerade i riksdagen. Beträffande arbetsskadeförsäkringen är jag litet besviken. Nu fick jag visserligen höra att ni talar med varandra, och det är ju bra. Det var inte precis någon fin dialog som vi fick vara vittnen till före jul i socialförsäkringsutskottet när representanter för facket var där och talade med statssekreteraren i dessa frågor, utan den var mycket aggressiv. Så det är en bit på vägen. Men ni har faktiskt haft tio år på er att tala. Jag vet åtminstone att vi moderater har haft motioner i säkert nio års tid om att vi skall göra en förändring, för det går inte att fortsätta så här. Vi vet att vi i dag ligger back i arbetsskadeförsäkringen med 14 miljarder. Som Sigge Godin sade blir det 75 miljarder år 1995, om ingenting görs. Det är inte bara arbetsskadeförsäkringen som är eländes elände, fru socialminister! Det är väldigt mycket som är eländigt i Sverige, men det skall vi tala om i annat sammanhang. Eftersom det är så viktigt med rehabilitering vill jag till sist fråga: Varför kom det ett förslag om en schablonartad förtidspensionering efter ett år? Som skrivningarna i propositionen var gjorda var det faktiskt ett konkret förslag att efter ett år skulle alla pensioneras -- detta i en proposition som handlade om rehabilitering av människor! Jag vet mycket väl vad 16:1, 2 a AFL innebär. Men som propositionen var skriven var det ingen pardon, alla skulle pensioneras. Det stämmer inte enligt min uppfattning med strävan efter att rehabilitera människor.